Herr talman! Det vore bra om herr Romanus, innan han fäller några omdömen om vänsterpartiet kommunisternas inställning till demokratin, verkligen uppmärksammade vad som står i partiprogrammet och det som jag har läst upp. Det är i handling, herr Romanus, som det avgörs hur ett partis karaktär skall bedömas. Ert — bl.a. herr Romanus” — mångåriga försvar för den amerikanska imperialismen under tidigare epoker, innan det blev fullständigt orimligt, som det är i dag, att försvara den, inger inget förtroende, och inte heller era utfall mot kommunistiska stater, för de är bara grundade på ett försök att göra politisk profit av er propaganda. Vi ser i dag hur herr Romanus tänker handla. Det är det avgörande. Han röstar för terrorlagen. Vi röstar mot terrorlagen.
Herr talman! Jag håller med herr Svensson i Malmö om att det är i handling som de politiska rörelserna bör bedömas, och det var det jag försökte antyda. Det är när kommunisterna får tillfälle att handla, som deras vaktslående om rättssäkerheten skall bedömas, inte när de står här och pratar utan något som helst politiskt ansvar.
Herr talman! Utan något som helst politiskt ansvar? Det är vi som tar det politiska ansvaret i dag för att bekämpa terrorlagen, det är herr Romanus och de flesta av hans partivänner som sviker. Och skulle vi börja granska hur alla partier här i världen som kallar sig liberala agerar i rättssäkerhetssammanhang, då skulle vi få en mycket intressant debatt, herr Romanus. Vi skall ta den debatten någon gång.
Herr talman! Om herr Svensson i Malmö och hans parti över huvud taget aldrig hade visat någon samhörighet med de kommunistiska partier som har fått tillfälle att utöva politisk makt och visa vad deras ideologi går för i praktiken, då hade det varit en annan sak. Men så ligger det inte till, och det vet herr Svensson precis lika bra som jag. Herr Svenssons partiledare och många andra i det kommunistiska partiet har vid många, många tillfällen hyllat och försvarat östländerna som politiska föregångsländer. Då smakar det litet illa när man nu framställer sig som en kämpe för rättssäkerhet och urgamla svenska rättstraditioner, i synnerhet som det inte ens i den politiska ideologi som herr Svensson företräder lär gå att finna så förskräckligt mycket betänkligheter mot förföljelse av politiskt oliktänkande.

Herr talman! Jag delar den uppfattning som herr Sjöholm framförde att om riksdagen antar det här lagförslaget, som har undantagslagens karaktär, kommer den 6 april 1973 att bli en svart dag i det svenska rättssamhällets historia. Detta blir fallet eftersom det innebär ett steg bort från våra grundläggande rättsprinciper när tvångsåtgärder och utvidgade avvisningsmöjligheter ställs bl.a. till polisens förfogande utan att det föreligger misstanke om brott. Att de föreslagna kontrollåtgärderna är otillräckliga, att tillämpningen av lagförslagen blir så kraftigt sekretessomgärdad, att allt är vagt utformat, allt detta ger utrymme för godtycke. Vi som står bakom motionen 1605 fördömer det förakt för enskilda människoliv som kännetecknar sådana terrorhandlingar som vi nu diskuterar. Men vi förordar att man skall bekämpa denna terrorism genom att göra justeringar i existerande lagar, genom att aktivt arbeta för internationella överenskommelser och genom att rättsvårdande myndigheter erhåller tillräckliga resurser. Rättssäkerheten och åsiktsfriheten för alla som bor i vårt land, svenska medborgare liksom utländska, är så centrala värden att vi inte får nagga dem i kanten. Gör vi det suddar vi ut gränserna mellan vårt demokratiska rättssäkerhetssamhälle och olika diktaturregimer. De använder just samma slags diffusa och kautschukartade formuleringar, som ger möjligheter till grova övergrepp mot misshagliga medborgare. Jag beklagar därför att regeringen har lagt fram det här förslaget som också ger, det håller jag med herr Romanus om, kommunisterna möjligheten att uppträda i den här osannolika rollen som demokratins och rättssäkerhetens försvarare i vårt land. Herr talman, vi kan i ett demokratiskt samhälle aldrig hundraprocentigt skydda oss mot olika våldsbrott. Ingen vet här i dag, vare sig regeringen eller utskottet, om den nya lagen verkligen ger den ökade trygghet som förslagsställarna eftersträvar. Kärnfrågan kvarstår: Är den eventuella minskade risk för våldsbrott lagen måhända medför värd dessa avsteg från vad vi tidigare ansett vara väsentligt för rättssäkerheten och likheten inför lagen? Mitt svar på den frågan blir nej. Både regeringen och utskottet erkänner ju också, i sitt betonande av lagens provisoriska karaktär, att lagen medför risker. Att den nu föreslås gälla för ett år i taget tar man som ett skydd mot missbruk av lagen. Därmed erkänner man ju att lagen ger utrymme för missbruk och att rättssäkerhetsgarantierna är otillräckliga. Utskottet talar vidare om att garantier mot godtycklig eller alltför vidsträckt tillämpning byggts in i beslutsprocessen.

För att belysa kautschukkaraktären i formuleringarna vill jag citera en annan mening i utskottets yttrande: ”Uppgifterna bör i görligaste mån kontrolleras och prövningen grundas på en samlad, objektiv bedömning.” Men hur kan man garantera en objektiv prövning, om redan underlaget är svårt att kontrollera? Vilken annan metod skulle man i realiteten kunna tillämpa än att lita på de uppgifter som kommer från andra staters polisoch underrättelseväsen? Utskottet säger ju att de ”inte utan vidare skall godtas”. Men måste inte det redan citerade yttrandet av utskottet medföra att man av försiktighetsskäl hellre godtar en uppgift från ett land än friar? Regeringen skall fatta beslut om vilka som skall omfattas av lagstiftningen. Utskottet säger att myndigheternas möjligheter att ingripa måste ”anpassas till situationens krav” — återigen en kautschukformule ring som innebär ett ganska godtyckligt bemyndigande. Jag är, herr talman, inte beredd att ge någon regering denna fullmakt, såvida inte kriseller krigsläge inträder. Nu har statsrådet Lidbom sagt att man för närvarande bara avser två organisationer, Ustasja och Svarta september, vilka båda har begått avskyvärda våldsoch terrorhandlingar. Även i dessa fall måste det bli svårt att göra gränsdragningarna — organisationerna är, som utskottet säger, ”till sin natur vaga och konturlösa”. Detta gäller t.ex. i hög grad Svarta september. Från en del håll påstås att det är en separat organisation, från andra håll sägs att det är al Fatah i en annan skepnad — jag tror att senast t.o.m. en medlem av Jordaniens regering gett uttryck för den sistnämnda uppfattningen. Vi vet att många palestinier i dag har pass från andra arabländer. Vi vet också att enskilda medborgare i andra arabländer kan hysa stark sympati för palestinierna. Hur skall man enligt den nya lagen kunna avgöra vilka som i realiteten verkar för Svarta september? Skall man ta hänsyn till de olika arabregeringarnas skilda politiska attityder i Mellersta Östern-frågan? Med vilken metod kan vi undvika att i fortsättningen diskriminera araber som vill resa in i vårt land? Hur skall vi kunna vara effektiva och samtidigt i realiteten ha denna individuella prövning som man talar om? Jag hade önskat att statsrådet kunnat redogöra för hur han tänkt sig att den bedömningen skulle gå till. Den fråga jag ställer mig är: Kommer man av försiktighetsskäl att känna sig tvingad att ta med en mycket vid grupp på förteckningen just när det gäller denna organisation? Statsrådet har också försäkrat att lagen inte kommer att tillämpas på medlemmar i frihetsrörelser på den grund att de för en väpnad kamp i sitt hemland. Statsrådet sade i dag att det är totalt uteslutet att något sådant kommer in i vår tankegång. Men om representanter för de befrielserörelser t.ex. som kämpar mot Portugal även skulle tillgripa flygkapningar, exempelvis mellan Afrika och Europa, kan de då komma i fråga under lagen? Hur gör man bedömningen — och på vilka grunder — att vissa organisationer men inte andra kan begå våldshandlingar i Sverige? Beträffande politiskt motiverade våldshandlingar i utanförstående land nämner ju kommissionen att exempel också kan hämtas från Afrika och Asien. Innebär statsrådets deklaration i dag att här skall gälla ett generellt undantag för de befrielserörelser som vi stöder i andra sammanhang — av politiska skäl eller under tyst antagande att våldshandlingar inte kommer att utföras i Sverige, eftersom vi ger humanitärt bistånd till dessa rörelser? Politiska deklarationer på den punkten är naturligtvis bra, men väsentliga frågetecken kvarstår när den grundläggande lagen får en så diffus utformning som här föreslås. Statsrådet Lidbom är mån om att understryka, att svenska politiska organisationer med revolutionära program över huvud taget inte är aktuella i detta sammanhang — tydligen därför att han inser att lagen innebär väsentliga avsteg från våra rättsprinciper. Klarare kan ju inte heller lagens diskriminerande karaktär understrykas. T. o. m. svenskar som är medlemmar i Svarta september eller i Ustasja går fria. Är detta en rimlig konsekvens? Utskottet säger att de organisationer som kommer att omfattas av lagstiftningen i vissa fall inte kan offentliggöras. Statsrådet Lidbom sade tidigare i dag att han förutsåg att detta dock skulle kunna ske i de flesta fall. Men den skrivning vi har framför oss innebär ändå att utlänningar i vårt land inte alltid kommer att veta om de personer de umgås med eller de organisationer de har kontakt med är drabbade av åtgärder med anledning av lagen, och om de därför själva utsätter sig för risk att bli drabbade. Detta är otillfredsställande, och det kan bidra till oron bland invandrargrupper. Tillåt mig här citera vad Svenska flyktingrådet i Malmö-Lund har anfört på denna punkt. Rådet säger: ”Hos de utlänningar, med vilka vi kommit i kontakt, har vi märkt en stor rädsla för lagförslagets konsekvenser. — — — Lagens vaga formuleringar och de hemliga tillämpningsföreskrifterna medför att åtskilliga misstänker att de kan komma att registreras.” Herr talman! Alla dessa frågor, som föreliggande lagförslag reser, är både allvarliga och oroande. Med hänsyn till de betänkligheter av principiell och praktisk natur som därav följer vill jag instämma i de yrkanden som herr Sjöholm ställde.

Herr talman! Tillåt mig göra en kort samvetsbekännelse. Det nu föreliggande lagförslaget inger mig mycket starka olustkänslor.

Ändå kommer jag att rösta för lagen. Skälet härför är bl.a. de erfarenheter jag har från tiden före andra världskriget. Den infiltrationsteknik med vilken nazismen gick fram it.ex. Danmark och Norge var av ett ytterst otäckt slag för ett demokratiskt samhälle. Så var förhållandet redan då, med de begränsade resurser som då fanns. Med den tekniska utveckling som vi sedan dess haft har infiltratörer i dag oanade möjligheter att vålla det öppna demokratiska samhället skador genom terroristhandlingar. Det öppna demokratiska samhället måste helt enkelt skydda sig mot sådant för att garantera sin egen fortsatta existens! Jag anser det därför nödvändigt att ha en lag innebärande sådan beredskap att vissa specificerade åtgärder kan vidtagas redan före ett brotts begående. Med de kontrollmöjligheter som våra parlamentariska institutioner får enligt lagförslaget anser jag att tillräckliga garantier mot missbruk av lagen finns — i synnerhet som riksdagen varje år har möjlighet att ingripa. Jag ber, herr talman, trots bibehållna olustkänslor att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag antecknade mig ursprungligen för ett tre minuter långt inlägg. Jag kommer att begränsa mig till en minut. Det mesta av det som bör sägas är redan sagt — det mesta dessutom redan upprepat i många versioner. I en mycket kortfattad motion har jag hemställt att riksdagen skall avvisa det aktuella lagförslaget. Jag har därvid hänvisat till den grundläggande omständigheten att den föreslagna lagen strider mot hittills tillämpad rättspraxis. Det är helt tillräckligt som underlag för mitt ställningstagande. Det behövs ingen mångordig argumentation av den art som framförs av t.ex. herr Svensson i Malmö. Lagförslaget kan avvisas utan att man övertolkar eller misstänkliggör de bakomliggande motiven. Herr talman! I den kommande voteringen skall jag stödja reservationen 1.

Herr talman! Deltidsjordbruken har en måttlig omfattning, om man ser till den samlade livsmedelsproduktionen i Sverige. Men det finns flera betydelsefulla skäl att ge deltidsjordbruken möjlighet att vara kvar och även nybildas. Vid riksdagsbehandlingen föreslogs från folkpartihåll, såväl i motioner som i reservation till tredje lagutskottets utlåtande 1970:35, att möjligheten att nybilda stödjordbruk skulle bibehållas. I reservationen hävdades — i motsats till vad departementschefen och utskottets majoritet uttalat — att denna möjlighet måste anses föreligga även med den av regeringen föreslagna lagtexten. Reservationen vann emellertid inte majoritet vid riksdagens omröstning i frågan. Därmed torde det få anses fastslaget att stödjordbruk inte längre kan nybildas. Vi finner det beklagligt att det skulle vara uteslutet att numera nybilda stödjordbruk eller, som de ofta betecknas, deltidsjordbruk; härmed brukar man avse jordbruk som tillsammans med annan sysselsättning ger brukaren en godtagbar försörjning. Visserligen kämpar många befintliga mindre jordbruk med problem och har svårt att hävda sig. Sett istort är därför behovet att nybilda deltidsjordbruk begränsat. Men det finns även andra skäl som talar för att under vissa förutsättningar nybildning av deltidsjordbruk skulle kunna ske. Skälen är dels näringspolitiska, dels att ge många en boendeform som de trivs med och som förhindrar att ytterligare bygder utarmas på fast befolkning. Landskapsvården befrämjas på ett effektivt och billigt sätt, som endast småbrukaren med djurhållning kan åstadkomma. Det har regionalpolitisk betydelse när en kombinerad sysselsättning gör det möjligt att stanna kvar i bygden. På många håll finns det människor som är intresserade av en begränsad jordbruksdrift vid sidan av annan verksamhet. Det kan vara fråga om jordbrukare som önskar övergå till industriarbete men vill behålla en del av sin gård för att genom jordbruksarbete på fritid eller med hjälp av hemmavarande få ett tillskott till sin inkomst. Andra jordbrukare kan vilja kombinera ett deltidsjordbruk med röjningsarbeten eller andra arbetsuppgifter i miljövårdens tjänst. Genom deltidsjordbruken kan många barn få möjlighet att växa upp i boendeformer nära naturen. Erfarenheten visar att barn som får växa upp i kontakt med natur och djur har goda förutsättningar att bli harmoniska samhällsmedlem mar. Deltidsjordbruken ger också möjligheter att hålla vårt landskap öppet. Dels brukas en viss del åker, dels finns där som regel djur, som håller hagar och ängar öppna. Ofta ligger deltidsjordbruken i sådana områden, där det finns möjligheter för familjemedlemmar att få arbete vid industrier på så nära avstånd att det blir måttliga resor mellan bostaden och arbetet. Men det kan på sådana orter också vara svårt t.ex. för kvinnorna att få arbete. Då kan deltidsjordbruket vara ett alternativ för dem i den mån de intresserar sig för jord och djur — ett arbete som stärker den samlade familjeinkomsten så att man kan bo kvar. Det finns alltså behov av att nybilda deltidsjordbruk, och dessa är till fördel för bygden inte minst från miljövårdsoch regionalpolitisk synpunkt. Vårt krav är därför att återinföra möjligheten att nybilda deltidsjordbruk. Men för att detta inte skall försvåra en i och för sig önskvärd strukturomvandling föreslås att deltidsjordbruk skall få nybildas endast när det finns ett behov med hänsyn till ortens förhållanden, främst av miljömässig eller regionalpolitisk karaktär. Vi motionärer, som i våra hembygder har många deltidsjordbruk, men också har sett många försvinna, menar att allt som kan göras också bör göras för att underlätta för denna brukningsform att leva kvar — sedan må våra erfarenheter vara hämtade från Sjuhäradsbygden eller Dalslands skogsbygder. De krav som framförs i motionen och som får stöd i reservationen är mycket måttliga och skulle inte på något sätt rubba den jordbrukspolitiska målsättningen. Tyvärr har motionen inte fått stöd från utskottets socialister eller centerpartister. Här har vi ett förslag som samtidigt skulle tillgodose miljökraven på ett öppet landskap och skapa förutsättningar för människor att stanna i sin bygd.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

Herr talman! Orsaken till att vi centerpartister i utskottet inte har anslutit oss till reservationen är givetvis inte att vi inte uppskattar småbruket som livsform. Vi är helt medvetna om att det från många synpunkter, inte minst miljömässiga, är en utomordentligt värdefull tillgång för vårt land, och de insatser som småbrukarna gjort och gör är givetvis av imponerande art. Vi har bedömt den här frågan från rent objektiva synpunkter. Vi har ju en viss erfarenhet av hur det under gångna tider har gått med nybildning av stödjordbruk. Jag vill bara påminna om de kronofastigheter i Norrland, som fastighetsbildades i början på århundradet, och de s.k. arbetarsmåbruken under 1930-talet. Ytterligt få av de fastigheterna torde i dag drivas som jordbruk; finns de över huvud taget kvar är det som Nu kan man fråga sig vad fastighetsbildning egentligen har för uppgift. Meningen med den är väl att fastigheterna skall ha en bestående varaktighet, att de skall överleva de tillfälliga fastighetsinnehavarna. Är det någon som tror att vi, med den tekniska utrustning som ett modernt jordbruk kräver i dag, kan räkna med att nybildade småbruk i längden skall kunna överleva? Jag tror inte att så skulle bli fallet.

Goda möjligheter torde finnas för dem som vill ägna sig åt småbruk att överta sådana — givetvis om man kan anföra rimliga skäl för att få förvärvstillstånd. Nu kan man ju säga att det här förslaget varken gör från eller till rent jordbrukspolitiskt. Från jordbruksproduktionssynpunkt skulle det heller inte spela någon roll om man tillmötesgick kraven från motionärerna och reservanterna. Under vilka omständigheter är det då motionärerna har tänkt sig att nybilda deltidsjordbruk? Jag förutsätter att man, om man skall nybilda ett småbruk, tillkallar en överlantmätare — måhända en folkpartist — som kommer ut för att göra en förrättning. Vad han då först skall fråga sig, enligt motionärernas kriterier, är om denna nybildning på något sätt stör jordbrukets strukturomvandling eller om mark och jord behövs för att förstärka andra jordbruk. Då får han använda uteslutningsmetoden. Nästa prövningsgrund, enligt motionärerna och reservanterna, skall vara om det finns miljömässiga skäl för att upprätta detta stödjordbruk. Vad kan det vara för miljömässiga skäl? Det skall möjligen vara för att hålla åkermark öppen i fortsättningen. Det kan vara mark som det ur naturvårdssynpunkt är önskvärt att hålla öppen, det kan vara mark vid en sjö eller en älvbrink, i skärgården o. d. Man kan fråga sig om det är nödvändigt att nybilda ett jordbruk av dessa skäl, jag tror det ingalunda. Man kan hålla marken öppen genom att bo i en sportstuga eller en friluftsstuga och arrendera mark för att hålla en fårahjord eller ponnies — ett jordbruk mer eller mindre av hobbykaraktär. Inte är det alltså nödvändigt att av miljömässiga skäl bilda ett stödjordbruk för att hålla den marken öppen. Nästa skäl för att bilda ett stödjordbruk skulle enligt motionärerna vara de regionalpolitiska synpunkterna. Det förstår jag inte heller. Med de moderna kommunikationer som finns i dag och om vi för en vettig bostadspolitik och tillåter bebyggelse av smärre fastigheter — året-runtbostäder — så finns det inget hinder för att placera ut dem lite överallt. De behöver inte förstärkas med mark eller jord. Jag har mycket svårt att mobilisera någon entusiasm för nybildning av stödjordbruk. Däremot tycker jag vi bör inrikta alla våra krafter på att ge de småbruk som i dag finns det stöd de förtjänar i olika avseenden. Det försummar vi nog ibland.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

Herr talman! Att vi diskuterar den här saken nu beror på den tolkning som gavs åt en paragraf i fastighetsbildningslagen när den antogs av riksdagen i maj 1970. Jag skall göra en kort tillbakablick på lagens förhistoria. Man diskuterade bildandet av fastigheter för olika ändamål och räknade upp det ena ändamålet efter det andra. Då kom också dessa stödjordbruk, som de kallades i den gamla lagstiftningen, på tal. Det var personer eller någon i en familj som hade yrkesverksamhet och ett jordbruk som ett stöd på sidan om för att utöka inkomsten. Man kom underfund med att sådana stödjordbruk förekom i ganska obetydlig omfattning, men i vissa orter kunde det finnas behov av och efterfrågan på dem. Då var det riktigt att man bildade sådana fastigheter med sakkunnig hjälp i stället för att arrendera en bit mark här och där, beroende på vad markägare ville lämna ifrån sig. Frågan gick ut på remiss, och utredningen föreslog att möjlighet skulle ges att bilda stödjordbruk. Lantbruksstyrelsen sade att man inte kunde ha detaljregler om hur det ena eller det andra skulle se ut, utan det borde finnas en paragraf beträffande jordbrukssidan som sade att fastighet skall vara lämpad för det ändamål för vilken den bildas, alltså en mycket vid möjlighet till tolkning. Länsstyrelsen i Stockholms län sade att man bör skapa en regel som ger skydd för de bestående fastigheterna, de goda jordbruken, och som gav möjlighet att förbättra de dåliga. Det var deras enda krav på en lagstiftning. Sedan skrevs paragrafen, och den kom att få ungefär den ordalydelse som lantbruksstyrelsen hade föreslagit, nämligen att jordbruksfastighet skall för att anses lämpad för sitt ändamål ha sådan storlek, sammansättning och utformning att den medger tillfredsställande lönsamhet hos det företag som skall bedrivas på fastigheten. Det sägs alltså ingenting om att den skall ge full sysselsättning osv. Texten står att läsa i 3 kap., 5 § fastighetsbildningslagen. När departementschefen beskrev avsikten bakom denna regel sade han att det skall vara en regel som fullföljer den jordpolitiska målsättningen i landet. Vi skall inte ha några ofullständiga jordbruk, och därför skall det inte finnas några regler om att tillskapa sådana utan den jordpolitiska målsättningen måste följas. Så kan man inte tolka den här paragrafen. Vi har tidigare i dag fört en diskussion om en annan lagstiftning där man från regeringshåll har sagt hur tillämpningen av lagen skall tolkas. Tillämpningen av fastighetsbildningslagen blev ytterligare befäst genom några motioner som fäste uppmärksamhet på frågan vid 1970 års riksdag. Också utskottsmajoriteten sade då ifrån att det skall vara en lagstiftning som fullföljer den jordpolitiska målsättningen och det skall inte längre finnas några stödjordbruk. Jag skall med några ord kommentera det herr Grebäck sade. Det är ju inte fråga om att nybilda så många ofullständiga jordbruk. Motionen vill ge möjlighet att bilda sådana här jordbruk på de platser där det vid skilda tillfällen är angeläget. Motionärerna kan säga att deras trakter är sådana. Vi som håller på med dessa frågor vet att i olika delar av riket är förhållandena olika. Det är möjligt — jag vill inte exemplifiera det direkt, det kan bara missförstås — att ha ett jobb som inte tar hela dagen och ägna sig åt jordbruket under övrig del av sin tid. Det kan också vara så att man under olika säsonger kan syssla med ett mindre jordbruk men inte med ett större. Det är inte här fråga om att göra en offensiv för att bilda stödjordbruk, utan det gäller att ge möjlighet att i undantagsfall göra det. Det kan man inte nu, såsom paragrafen tolkas i förarbetena, som man kallar proposition och utskottsbetänkandet. Herr Grebäck raljerade litet om hur man skulle bära sig åt. Man skulle kalla på en överlantmätare som var folkpartist. Nu finns det väl först och främst inte så många överlantmätare som är folkpartister, och dessutom skall man inte kalla på överlantmätaren. Han verkställer inte sådana förrättningar. Det trodde jag att herr Grebäck som ordförande i civilutskottet visste. Det är en annan organisation i lantmäteriet som handhar dessa saker. Överlantmätaren får bara vara med när det krånglar till sig och när det uppstår besvärligheter, däremot inte när det är trevligt att komma folk till hjälp och göra någonting som folk gärna vill ha uträttat, t.ex. när det gäller ett stödjordbruk. Då är det distriktslantmätaren man kallar på, och han får göra detta trevliga arbete. Skulle det sedan krångla till sig så att lantbruksnämnden lägger sig i det och säger att detta inte är ett bärkraftigt jordbruk, då får den stackars överlantmätaren komma dit, vare sig han är folkpartist eller inte. Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Om jag inte minns fel kommer protokollet att visa att jag inte sade folkpartistisk överlantmätare utan att jag sade folkpartistisk lantmätare, så jag riktade mig inte särskilt till herr Tobé. Det hade kanske funnits anledning att göra det, därför att när denna fråga en gång behandlades i tredje lagutskottet och vi höll på med fastighetsbildningslagen, så hade vi också en folkpartistisk reservation, till vilken herr Tobé då icke anslöt sig. Jag har all respekt för om herr Tobé på grund av sina praktiska erfarenheter inom Uppsala län har ändrat mening och kanske har funnit att det är mycket angeläget att nybilda sådana här stödjordbruk. Det vet jag ingenting om, men det kan ju vara en orsak till att han skiftat mening. Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten. Frågan har inte det formatet. Även om vi skulle vidta dessa ändringar, skulle frågan inte få någon som helst betydelse jordbrukspolitiskt. Ur trivselsynpunkt kunde det möjligen spela en viss roll.
Herr talman! Jag anslöt mig inte till reservationen den gången, och det kan ha berott på att jag inte tycker att frågan är så stor och viktig. Jag håller med herr Grebäck i den delen. Men jag kan nämna att jag redan då var på glid. Jag har referatet från diskussionen i andra kammaren den 6 maj 1970, där jag sade att jag har vissa sympatier för reservationen ”men jag avstår från att yrka bifall till den. Jag misstänker att utvecklingen så småningom kommer att förändra synen på detta.” Jag trodde vi skulle ha kommit så långt nu, men tyvärr är herr Grebäck kvar i sin gamla syn. Jag har alltså glidit över. Jag har av min erfarenhet funnit att det borde finnas möjlighet att bilda stödjordbruk i undantagsfall.
Herr talman! Herr Grebäck inledde sitt första anförande med att tala om att det förhållandet att han inte ställer sig bakom reservanternas förslag inte berodde på att han inte skulle uppskatta vad en småbrukare uträttar. Sedan kom han med en rad argument om hur svårt det kan bli om den här formen av jordbruk tar fart. Nu har det intygats att det inte är något jordbrukspolitiskt problem. Det säger både herr Grebäck och herr Tobé, och det hävdar jag också. Men det kan vara en problematik som är av värde ur annan synpunkt, nämligen när det gäller en kombination jord-skogsbruk eller en kombination som innebär att en småbrukare gör miljövårdande insatser av mycket stora mått. Nu säger civilutskottets ordförande också att det läggs ner 7 000—8 000 jordbruk per år, och hur skall vi då kunna komma med ett sådant här förslag. Jag tycker att det också är ett mycket tvivelaktigt argument, därför att vi har inte på något sätt sagt att vi haft en riktig jordbrukspolitik i landet när det gäller att ta till vara miljöoch landskapsvårdsintressena. Herr Grebäck erkänner ju också att det här gör varken till eller ifrån när det gäller den jordbrukspolitiska målsättningen. Det var ju vad jag sade i mitt första inlägg. Jag vill till sist säga, att jag tror att den svenske småbrukaren är den bäste och billigaste landskapsvårdare vi har. Vi har all anledning att slå vakt om dem som finns och uppmuntra och stödja dem som vill gå in i sådana uppgifter. En sådan enkel åtgärd som att införa möjlighet att nybilda deltidsjordbruk skulle gagna den bofasta befolkningen och bli till glädje för oss alla som vill ha en levande landsbygd kvar.

Herr talman! Herr Mattsson i Skee har frågat mig, om jag observerat konsekvenserna för skatteunderlaget i de kommuner som har ett stort antal fastigheter ägda av personer bosatta i andra kommuner utav reglerna för utnyttjande av grundavdrag vid taxering även i annan kommun än hemortskommunen, och vilka åtgärder jag i så fall avser att vidtaga. Den berörda avräkningsregeln tillämpas i förhållandevis få fall. Det gäller i stort sett 30 000 eller ca 6 procent av totalt ca 500 000 fritidsfastigheter i utbokommuner. Härtill kommer att flertalet berörda kommuner genom skatteutjämningssystemet regelmässigt fått kompensation för det skatteunderlag som fallit bort på grund av avräkningsregeln. Rätten att avräkna grundavdrag i utbokommun har sålunda ringa betydelse för kommunerna och torde inte för närvarande motivera särskilt ändringsförslag till riksdagen. 1972 års skatteutredning är naturligtvis oförhindrad att pröva frågan om förhållandena föranleder till det.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

Det enda gemensamma för dessa utredningar är att man konstaterar svårigheten att kunna ge ett klart besked på frågan, om de kommunala organens kostnader för dimensionering av olika delar av den kommunala servicen uppvägs av motsvarande kommunalskatteinkomster av de olika formerna av fritidsverksamhet. I riksdagen har dessa frågor också aktualiserats genom motionskrav på att kommunalskatten enligt ett visst system skulle fördelas mellan fritidskommunen och hemortskommunen. Riksdagen har inte ännu ansett det vara berättigat att pröva sådana metoder utan hänvisat till skatteutjämningssystemet. För min del anser jag det nödvändigt att komma fram till bättre skatteinkomster för fritidskommunerna, eftersom det är angeläget att de attraktiva fritidskommunerna ser att en utveckling inom fritidssektorn också kan vara ekonomiskt positiv för kommunen. Det är därför oroande att grundavdragsreglerna kan medföra förlust av skatteunderlag genom att garantibeloppet för fastighet kan utjämnas mot inkomst i annan kommun. Visserligen är det riktigt att fritidskommunerna hittills haft så låg skattekraft att de regelmässigt erhållit tillskjutet skatteunderlag och att detta därför inte haft direkt effekt. Men om man tänker sig att utvecklingen är så positiv i en fritidskommun att dess egen skattekraft överstiger det procenttal med vilket den får kompensation, då skulle reglerna slå igenom med förlust av skatteunderlag som följd. I propositionen om nya skatteutjämningsregler föreslås att inkomsten av fritidsfastigheter skall ligga utanför det övriga skatteunderlaget och inte reducera kommunalskatten. När denna välkomna ändring av bestämmelserna träder i kraft får vi en positiv effekt för kommunerna. Men samtidigt kommer de förhållanden jag påpekat i interpellationen att synas ännu tydligare och minska effekten av de ändringar som är föreslagna i propositionen om nya skatteutjämningsregler. Man måste också räkna med, att när bestämmelserna upptäcks kommer man att i de familjer där endera maken saknar inkomst att se till att fastigheten skrives på denne. Även om det enligt finansministerns svar skulle röra sig om ett begränsat antal fastigheter och om ett begränsat antal fall, så kan det bli fråga om ett stort antal fall i de särskilt utpräglade fritidskommunerna. Det finns i mitt län exempel på kommuner som snart har lika många fritidsfastigheter som helårsfastigheter och där underlaget från fritidsfastigheterna är en rätt avsevärd bit. Jag kan förstå att man inte omedelbart kan vidta förändringar för att komma till rätta med detta. Därför noterar jag med tillfredsställelse att finansministern anser att 1972 års skatteutredning är oförhindrad att pröva denna fråga. Jag hoppas att utredningen också kommer att ta upp den och undersöka möjligheterna att gardera fritidskommunerna mot dessa negativa effekter.

Herr talman! Fru Kristensson har frågat mig om jag vill lämna en redogörelse för den verksamhet som samarbetsorganet för bekämpande av narkotikamissbruk bedrivit och de förslag till åtgärder som samarbetsorganet avgivit. Våren 1968 antog riksdagen under stor enighet riktlinjer för bekämpandet av narkotikamissbruket.

Narkomanvårdskommitténs förslag hade dessutom varit föremål för en omfattande remissbehandling. När samarbetsorganet inrättades den 3 januari 1969 som ett led i regeringens tiopunktsprogram för en bred offensiv mot narkotikamissbruket, var följaktligen de grundläggande riktlinjerna för samhällets narkotikapolitik redan uppdragna. Samarbetsorganets huvuduppgift blev att samordna myndigheternas insatser på narkotikaområdet. Detta markerades också genom samarbetsorganets sammansättning. Ledamöter blev cheferna för de centrala ämbetsverk som närmast berördes av narkotikafrågan samt förbundsdirektörerna i Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet. Samarbetsorganet har inte någon självständig beslutanderätt, utan besluten i olika frågor ankommer på vederbörande myndigheter. En av samarbetsorganets viktigaste uppgifter har varit att stimulera de olika samverkande myndigheterna till egna insatser. Den verksamhet som myndigheterna bedrivit på narkotikaområdet har i olika sammanhang redovisats för riksdagen — bl.a. i samband med tidigare interpellationsdebatter. Det är av naturliga skäl inte möjligt att direkt peka ut vad samarbetsorganet initierat som myndigheterna inte skulle ha tagit initiativ till på egen hand, men den samfällda uppfattningen bland samarbetsorganets ledamöter är att organets arbete haft en betydande del i myndigheternas ökade aktivitet på narkotikaområdet efter år 1968. En viktig uppgift för samarbetsorganet har varit att kontinuerligt följa utvecklingen på narkotikaområdet. Genom återkommande lägesrapporter har det varit möjligt att fortlöpande hålla statsmakterna och de deltagande myndigheterna underrättade om situationen. Ett väsentligt led i denna uppföljning utgör de frekvensstudier över narkotikamissbrukets utbredning inom olika befolkningsgrupper som görs av militärpsykologiska institutet, skolöverstyrelsen, socialstyrelsen, universitetskanslersämbet och kriminalvårdsstyrelsen. En annan uppgift som särskilt under det första året haft hög prioritet har varit informationsfrågorna. Samarbetsorganet har en särskild arbetsgrupp för informationsfrågor. Den har utarbetat två faktasamlingar om narkotika och narkomani och samtidigt initierat information i narkotikafrågan genom radio och TV, inom skolan, via socialstyrelsen till de olika lokala och regionala instanser som svarar för narkomanvården och via tullverket till utlandsresenärerna. En annan betydelsefull uppgift som tagit åtskilligt av samarbetsorganets tid har varit att bidra med underlag för och diskutera utformningen av de förslag på narkotikaområdet som lagts fram under de senaste åren. Slutligen vill jag nämna samarbetsorganets befattning med det internationella samarbetet. Även på detta område har samarbetsorganet fungerat som samordnare av de olika insatser som gjorts. I det internationella samarbetet på narkotikaområdet har Sverige som bekant utvecklat stor aktivitet. Detta samarbete har redan givit vissa resultat av stor betydelse för möjligheterna att komma till rätta med narkotikamissbruket i vårt land.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Lidbom för svaret på min fråga. När vi i december förra året diskuterade narkotikafrågan ställde jag en konkret fråga till statsrådet Lidbom, nämligen: Vad gör egentligen SBN? Nu har regeringen genom en presskonferens informerat riksdagen om att det skall bildas ett centralt råd för brottsbekämpning. I samband med att det centrala rådet bildas är avsikten att samarbetsorganet för bekämpande av narkotikamissbruk skall upphöra, och då kanske det är ännu mer befogat att återkomma med frågan: Vad har då egentligen SBN gjort under alla dessa år? Frågan kan vara motiverad därför att vid alla de tillfällen då vi har diskuterat narkotikafrågan i riksdagen under senare år har vi regelmässigt från det ansvariga statsrådet, i det här fallet statsrådet Lidbom, fått höra att vi har ju ändå samarbetsorganet för bekämpande av narkotikamissbruk. Det är ett organ som noga följer verksamheten, och vi kan förlita oss på att det kommer att göra allt vad som står i dess makt för att vrida utvecklingen till någonting gott. Därför var jag litet spänd på den här redogörelsen, om vi nu verkligen skulle få reda på vad SBN i själva verket har uträttat. Men jag vill genast säga, herr talman, att jag kan egentligen inte finna någonting särskilt konkret i detta svar. Det enda som är riktigt konkret — och det är något som riksdagens ledamöter inte har varit okunniga om — är de två faktaskrifterna om narkotikamissbruket, och de presenterades ju i SBN:s barndom så att säga. Nu nämner herr statsrådet narkomanvårdskommitténs förslag. Det hör ju till att man nämner alla de här sakerna när man svarar på interpellationer om narkotikafrågan. Jag känner igen den här uppräkningen från tidigare interpellationssvar. Men fortfarande påstår jag gentemot vad statsrådet här säger att när narkomanvårdskommittén presenterade sitt förslag var betänkandet i själva verket redan överspelat. Regeringens tiopunktsprogram kom ju innan narkomanvårdskommitténs betänkande lades fram. Dessutom har narkomanvårdskommitténs förslag över huvud taget inte varit föremål för någon behandling här i riksdagen. Men om det nu är meningen att narkomanvårdskommitténs förslag skall lända till efterrättelse måste man ju ställa sig frågan: Hur har då informationen skett till de berörda som skall tillämpa dessa regler? Man kan ju inte gärna räkna med att de skall läsa det här digra betänkandet. Då kommer jag över till en annan lång lidandets historia, som har sin rot i socialstyrelsens råd och anvisningar till de berörda myndigheterna när det gäller narkomanvården. Herr statsrådet känner till denna fråga lika bra som jag och vet hur många gånger som den har tagits upp. Redan 1967 förutsatte narkomanvårdskommittén att socialstyrelsen skulle utge sådana anvisningar. På hösten 1971 meddelade statsrådet Aspling att socialstyrelsen då hade fått bakgrundmaterial som skulle göra det möjligt att presentera en sådan vägledning. När 1972 års vårriksdag kritiserade socialstyrelsen för att den inte hade gett ut råd och anvisningar för narkomanvården, frågade jag statsrådet Lidbom i början på hösten när man kunde räkna med att sådana här anvisningar skulle komma. Jag fick det beskedet att i mitten på december förra året kunde man förvänta dem. De kom inte då, men det må vara hänt, de kom i början på januari, och det är ju inte så mycket att säga om det. Om det hade varit råd och anvisningar för narkomanvården. Jag har tagit mig friheten att ta med mig de här s.k. erfarenheterna och rekommendationerna från socialstyrelsen om hur de skall förfara som skall behandla narkomaner. Det är två digra betänkanden på sammanlagt 350 sidor text. Det skall man tro att sjukvårdshuvudmän, sociala myndigheter och fältassistenter skall kunna sitta och läsa för att få någon uppfattning om hur de skall vårda narkomaner. Det tycker jag är helt orealistiskt. Jag vill återigen erinra om att i Danmark utgav Sundhedsstyrelsen redan 1956 kortfattade råd och anvisningar på ungefär sex sidor till berörda parter om hur narkomanvården skulle bedrivas. Ett stort problem — och det var väl egentligen för att försöka lösa det problemet som SBN bildades — är ju att få till stånd samordning av olika myndigheters insatser i narkotikabekämpningen. Herr statsrådet säger egentligen ingenting i sitt svar om huruvida han upplever det så att SBN gjort någon insats på detta område. Jag skulle vilja fråga herr statsrådet: Bedömer Ni det nu så att situationen blivit bättre? Enbart den omständigheten att några generaldirektörer, som representerar olika myndigheter vilka sysslar med dessa frågor, träffas en gång i kvartalet kan ju inte föra samarbetsfrågorna närmare sin lösning utan det behövs ju, som SBN själv har sagt, initiativ till konkreta åtgärder. Men har det kommit några sådana initiativ? SBN har ju själv i sin faktasamling sagt att man kommer att ta upp frågan om hur det lokala samarbetet mellan olika myndigheter och organisationer skall bedrivas. Jag vill fråga vilka konkreta åtgärder det har lett till. I varje fall vill jag vitsorda, herr talman, att jag under mitt arbete i brottskommissionen upplevde dessa samarbetsfrågor, exempelvis mellan polis och socialvårdande myndigheter, som ett mycket stort problem. Det förvånar mig att det fortfarande skall behöva vara det, ty som jag ser det är det naturligt att polis och socialarbetare samverkar. Å andra sidan kan jag kanske förstå att socialarbetarna ibland tycker att det är pinsamt med sampatrullering med poliser när de inte vet vad de skall göra med alla de utslagna narkomaner som de hittar i knarkarkvartarna. Det skall man inte lasta socialarbetarna för — kanske inte ens barnavårdsnämnderna, även om jag ibland brukar säga ett och annat också om någon barnavårdsnämnd — utan socialstyrelsen, som inte ger ut anvisningar om hur verksamheten skall bedrivas. Jag vill, herr talman, i stället ytterst lägga skulden för detta på samarbetsnämnden för narkotikabekämpning. För vem har haft möjligheter att åstadkomma en sådan samordning mellan myndigheterna om inte statsrådet Lidbom själv i spetsen för detta samarbetsorgan? Men ytligt sett kan jag inte se att någonting konkret har gjorts. Det kommer i varje fall inte fram något av svaret. Därför skulle jag verkligen vilja be statsrådet att tala om för mig i vilket hänseende man har främjat den viktiga uppgift som SBN ändå haft, nämligen att försöka förbättra samarbetet mellan olika berörda myndigheter. Jag kanske också kan nämna att jag var uppe i en norrländsk stad för ett litet tag sedan, och där sade man till mig att man för några år sedan hade betydande bekymmer med narkotikamissbruk och med därav följande brottslighet. Då bestämde sig samtliga berörda myndigheter, från polis till socialvårdande myndigheter och sjukvårdsmyndigheter, för att diskutera igenom vad man skulle göra. Man kom fram till gemensamma lösningar, och i dag är situationen väsentligt bättre i denna lilla stad. Jag menar att om man hade haft en sådan målsättning också på högsta nivå, torde mycket ha kunnat åstadkommas. Herr statsrådet går sedan över till den andra uppgift som samarbetsorganet skulle ha, nämligen att kontinuerligt följa utvecklingen på narkotikaområdet och att ta in återkommande lägesrapporter. Nu vill jag inte påstå att herr statsrådet gör gällande att det är ni på SBN som har initierat MPI:s utredningar, de undersökningar som gjorts inom skolöverstyrelsen osv. Det är det väl egentligen inte, eftersom militärpsykologiska institutet ju började redan 1957 med sina undersökningar om narkotikamissbrukets omfattning. Men jag skulle vilja fråga statsrådet som har haft tillgång till informationerna i detta avseende: Hur många narkomaner finns det i Sverige i dag — inte i exakta siffror men på ett ungefär — och hurudan är fördelningen mellan större städer, mindre städer och landsbygd? Det görs ofta gällande i debatten att narkotikamissbruket huvudsakligen är ett storstadsproblem — jag har bestritt detta —, men man bör inom SBN ändå genom lägesbeskrivningarna ha fått en ungefärlig uppfattning om hur missbruket ser ut i dag, vilken omfattning det har och var någonstans man kan hitta narkotikamissbrukare. Jag sade i början att de här två faktasamlingarna egentligen är det enda konkreta man utåt har kunnat få reda på av SBN:s verksamhet. När de presenterades kritiserade vi dem faktiskt här i riksdagen, bl.a. därför att man i den ena skriften bland organisationerna över huvud taget inte nämnde att det finns nykterhetsorganisationer och religiösa organisationer som har gjort betydande insatser när det gäller narkotikamissbruket — och ändå skulle den här faktasamlingen vara någorlunda fullständig. Jag skall kanske inte upprepa det som jag brukar säga om att skrifterna också utgår från den s.k. symtomteorin — dvs. att narkotikamissbruket alltid börjar med sociala missförhållanden — för vi känner varandras ståndpunkter här, statsrådet och jag. I slutet av svaret säger statsrådet: ”Ytterligare en betydelsefull uppgift som tagit åtskilligt av samarbetsorganets tid har varit att bidra med underlag för och diskutera utformningen av de förslag på narkotikaområdet som lagts fram under de senaste åren.” Det är bra att man har använt SBN till det, men jag skulle vilja fråga om man egentligen behöver ha ett särskilt organ på så hög nivå för att få fram underlag för regeringens propositioner. Jag trodde att det exempelvis ingick i sekreterarens i SBN normala uppgifter som rättschef i socialdepartementet att ta erforderliga kontakter för att skaffa fram underlag för förslag till propositioner. Men när man nu ändå hade organet var det väl naturligt att man passade på att samråda, också om de här frågorna. Till slut det internationella samarbetet. Det är väl många goda krafter som har samverkat inom det området, och jag skall inte bestrida att SBN möjligen har haft en viss mission att fylla i det hänseendet. Jag vill i det här sammanhanget också nämna den framställning som riksdagsman Olle Dahlén m.fl. riksdagsmän ställde sig bakom, bl.a. när det gällde att förmå Holland att införa en annan ordning. Jag har tidigare tillskrivit rikspolischefen personligen en stor del av äran av att det har blivit bättre i fråga om holländarnas syn på narkotikafrågan. Jag skall sluta, herr talman, med att fråga statsrådet en sak.

Jag undrar om statsrådet anser att läget nu har blivit ännu bättre eller hur han annars bedömer situationen mot bakgrund av den ganska optimistiska ton som präglade den här presskonferensen. När nu SBN kommer att dö en död, om inte i skönhet så i varje fall i tysthet, tror jag inte att det egentligen finns så många sörjande, men en from önskan kanske man vågar uttala. När det centrala rådet nu, vad jag förstår, skall förutsättas ta över en del av de uppgifter som SBN i varje fall skulle ha, hoppas jag att rådet kommer att bestå av folk på något lägre nivå — och det kommer det väl att göra —, av personer som har tid och intresse och möjligheter att verkligen komma med konkreta förslag som kan föra utvecklingen framåt. Med detta, herr talman, ber jag att få tacka statsrådet för svaret.

Herr talman! Jag hade en liten aning om att debatten skulle ta den här vändningen. Fru Kristensson frågar i sin interpellation om jag vill redogöra för samarbetsorganets, SBN:s, verksamhet och de förslag till åtgärder som samarbetsorganet har avgivit. Men i sitt anförande nyss vidgade hon högst väsentligt frågeställningen till att egentligen avse allt mellan himmel och jord som har med det stora frågekomplexet narkotikasmuggling och narkotikamissbruk att göra. Om vi först skall ta detta med samarbetsorganet och dess fögderi så må ju fru Kristensson sätta sina betyg och uttala sina omdömen om vad det har betytt eller inte betytt. Det framgår väl av min redogörelse att det aldrig har varit tanken att detta organ skulle synas så förfärligt mycket, eftersom det inte har haft några så stora självständiga funktioner. Det var inte meningen att det skulle sättas i myndigheters ställe och besluta saker och ting. Det har inte heller varit meningen att SBN skulle fungera som något slags pressure group på regeringen. Det har varit meningen att det skulle vara en form för att samordna, i första hand på det centrala planet, myndigheternas ansträngningar på olika områden — polisens, åklagarnas, tullens, socialstyrelsens, skolväsendets, kommunernas åtgärder osv. Jag kan inte göra mycket annat än hänvisa till den redogörelse jag gav här och till det intryck som vi som har deltagit i detta arbete har, nämligen att det har haft sin givna betydelse och sitt givna värde att detta organ har funnits. Vissa uppgifter har vi ägnat särskild uppmärksamhet — och det har jag försökt peka på —, naturligtvis först och främst att se till att vi så långt det är möjligt får en tillförlitlig successiv information om hur narkotikamissbruket och narkotikalangningen utvecklas. Frekvensstudierna har ju tillkommit som ett resultat, delvis, av samarbetsorganets uppgifter. Vi har sysslat med massor av olika ting. Informationen var i början en särskilt viktig uppgift. Den har sedan förts vidare i mera ordinarie banor, och inte minst socialstyrelsens anslag och hälsovårdsupplysning har anlitats för ändamålet. Kommuner och många frivilliga organisationer har gjort sina insatser. Vi har ägnat oss åt internationellt samarbete. Vi har också ägnat oss åt insatser på det lokala fältet — samarbetet, som fru Kristensson talar om, mellan barnavård och polis samt skola. När det på sin tid utfärdades ett cirkulär om inrättande av särskilda samarbetsorgan i kommuner där det behövdes, så var det inte utan samarbete med SBN:s verksamhet. Det var inte utan att vi var, fastän vi den här gången nu lika litet som annars försökte synas utåt, något av initiativtagare. Sedan har det varit främst socialstyrelsens uppgift att vid regionala konferenser och i andra former försöka se till att kommunerna lever upp till detta. Vi vet att det fortfarande finns kommuner där lokala samarbetsorgan inte har kommit till stånd och kanske ändå skulle behövas. Fru Kristensson har ju själv medverkat i brottskommissionen och där haft tillfälle att studera frågan och göra vissa uttalanden. Nu när samarbetsorganet inom kort skall upphöra och ersättas av ett centralt råd, finns kanske inte så stor anledning för oss att åter kasta oss över nya stora uppgifter, utan där får väl andra ta vid så småningom. Det har väl begränsat intresse i denna speciella situation, när samarbetsorganet snart skall ersättas av någonting nytt, att mera ingående ventilera dess verksamhet, och jag skall här inte uppehålla mig mera vid detta.

Men mitt intryck är också att de vinster som gjordes genom den särskilda satsningen 1969—1970 hittills dess bättre har blivit bestående på det hela taget. Narkotikamissbruket är fortfarande, i det väsentliga i alla fall, en storstadsföreteelse, och i missbruksmönstret har vi cannabis som det mest anlitade preparatet. Bland de allvarligaste missbrukarna hittar vi en del som använder också annat, men vi kan t.ex. konstatera att injiceringsmissbruket tycks ha avtagit. Däremot får vi väl på minussidan notera att morfinbas har börjat brukas i större utsträckning än tidigare.

Men där missbruket finns kvar och framför allt i storstäderna är det ett allvarligt problem, och vare sig det är det här samarbetsorganet eller andra som skall ta över, så kommer man att finna att det här tar tid och att det är utomordentligt svårt, varför inga säkra segrar kan ställas i utsikt.

Herr talman! Statsrådet gjorde gällande att jag hade tagit upp allt mellan himmel och jord i mitt inlägg. Jag tog upp samarbetsfrågorna, jag tog upp faktaskrifterna, jag tog upp frekvensstudierna, och jag påstår att alla de här tre sakerna hör hemma inom SBN:s domäner. Herr statsrådet sade att SBN har aldrig gjort sken av att vilja synas så mycket utan har arbetat i det tysta. Men jag kan bara från min sida påstå att i de debatter vi haft här har man ändå åberopat SBN och menat att vi kan vara ganska lugna i riksdagen för att SBN följer utvecklingen med uppmärksamhet och kommer att ta de initiativ som behövs. Jag gör gällande, herr talman, att enligt SBN:s egen uppfattning skulle SBN ta direkta initiativ till olika åtgärder. Det betyder ju inte att SBN skall fatta beslut, men SBN skall alltså ta initiativ, och bara det är ju en viktig sak. Jag frågade alltså vilka initiativ som har tagits konkret när det gäller de här samarbetsfrågorna, men jag har inte fått något svar. Det har också särskilt angetts att man skall bedöma hur det lokala samarbetet skall kunna förbättras. Det är ju kärnfrågan. Också i brottskommissionens ganska svåra arbete upplevde jag att det är en kärnfråga hur man skall kunna förbättra samarbetet mellan exempelvis polis och sociala myndigheter. Och när man där upplevde hur svårt det var måste man konstatera att i varje fall SBN inte kunnat göra så väldigt mycket för att påverka opinionen. När det slutligen gäller frekvensstudierna säger herr statsrådet att de delvis är ett resultat av SBN:s verksamhet. Ja, är de det? Och vilka studier har i så fall initierats av SBN? Jag skulle för övrigt vilja fråga: Vad har socialstyrelsens undersökningar givit för resultat? Nu säger herr statsrådet något allmänt om att problemet inte är ur världen men att narkotikamissbruket fortfarande är en storstadsföreteelse. Några ungefärliga uppgifter om antalet narkomaner får vi inte. Vi svävar som sagt i ganska stor ovisshet om hurudant läget är. Man får gissa sig fram. Jag tycker det är beklagligt att SBN inte kan ge oss åtminstone ett bättre underlag för vår bedömning av hur pass allvarligt läget är.

Herr talman! Sedan många år har jag av olika anledningar ägnat mig åt frågan varför människor blir missbrukare av olika stimulantia samt hur man skall kunna hjälpa de stackare som har hamnat i ett läge där de inte själva kan klara upp sin situation. Därför har jag försökt följa SBN:s verksamhet med stor noggrannhet, och jag har trott att det samarbetsorganet i varje fall i stor utsträckning ligger bakom den socialstyrelsens faktasamling som vi fick för ett par månader sedan och som jag har gått igenom. Vad man i det sammanhanget kan beklaga är att det dröjde så länge innan dessa förhållandevis naturliga anvisningar kom till, ty bristen på de anvisningarna har uppenbarligen i många fall varit en hämsko på de berörda myndigheternas vilja att ta itu med problemen. Om man ser på den statistik som redovisas i faktasamlingarna så kanske man vågar säga — även om jag inte vet om man då har full täckning för det — att ökningen av antalet narkomaner i stort sett har stagnerat. I varje fall finns det inte några alltför markanta tecken på att antalet narkotikamissbrukare har ökat särskilt kraftigt under de senaste två tre åren. Vad som däremot är mycket markant är att när det gäller avancerade brukare — alltså sådana som inte bara någon enstaka gång har befattat sig med narkotika utan som regelbundet använder narkotika och då tar till de kraftigare preparaten — har det skett en mycket stark ökning under de senaste åren.

Och vi har kanske i onödan dragit in människor i en situation som de annars inte skulle ha råkat i. Som jag tidigare sagt tror jag på teorin om smittorisken i detta fall, dvs. att om vi har en relativt stor grupp avancerade brukare, så är de för att klara sitt narkotikabehov hänvisade till att skaffa nya proselyter genom langning. På det sättet rullar missbruket vidare. Det som i sammanhanget har varit den heta potatisen har varit frågan om tvångsvård eller icke tvångsvård. Nu har det äntligen i anvisningarna markerats att man i vissa lägen måste tillgripa också tvång, dvs. vård mot vederbörandes vilja. Man betonar där, och det tror jag är viktigt, att det i första hand gäller de yngsta men kvalificerade missbrukarna. Dem måste man under en, kanske kortare, period försöka att tvångsmässigt isolera från narkotikan. Sedan, när de har blivit vid någorlunda sunda vätskor, kan man motivera dem för frivillig vård. Alla experter torde vara ganska eniga om att man inte med gynnsam effekt kan utsätta människor för tvångsvård någon längre tid. Men under en kortare tid kan man genom tvångsåtgärder avgifta missbrukaren, så att han blir vid sådan fysisk och psykisk kondition att man över huvud taget kan föra ett resonemang med honom. Och sedan är det säkert nödvändigt att den efterföljande vården — i regel är det fråga om eftervård — sätts in när vederbörande känner sig själv så motiverad att man kan övergå till denna frivilliga vård. Jag är tacksam för att vi äntligen har fått dessa anvisningar, även om jag inte är övertygad om att de är tillräckligt konkreta i alla sammanhang. Men samtidigt noterar jag en sak, som ännu inte är löst. Vi har kanske dåliga resurser på tvångsvårdssidan, men de största problemen tror jag trots allt finns på eftervårdssidan. Där finns inte resurser som står i proportion till de slutenvårdsresurser som finns. Herr talman! Med dessa ord har jag velat ge min syn på denna fråga, och jag hoppas att dessa anvisningar skall medverka till att berörda myndigheter får bättre kurage att ta itu med narkotikamissbruket.

Herr talman! Jag skall försöka hålla mig inom ramen för den framställda interpellationen, även om det ibland är lätt att halka utanför. Det är i och för sig inte så egendomligt om vi på nytt — för vilken gång i ordningen vet jag inte — diskuterar SBN igen i riksdagen, eftersom det organet är under avveckling och det finns anledning att ställa den fråga som fru Kristensson ställt. Det kan vara en viss fara förenad med en sådan här omorganisation, nämligen att det blir ett vacuum, att man hamnar mellan två stolar under en tid om det inte blir en riktig övergång mellan det ena organet och det andra. Det finns anledning att fråga dem som nu träder bort från scenen vad de har för önskemål till det nya organ som skall ta vid, om det finns något testamente av något slag och vad det i så fall innehåller. Om statsrådet Lidbom säger att det är det nya organets sak att sköta det, att SBN inte lägger sig i det, kanske jag ändå — utan att halka utanför ramen — får framställa önskemål om några frågor som jag tycker borde följas upp av det nya organet. För det första anser jag att informationen när det gäller skola och lärarutbildning är otillräcklig. Man blir något förvånad när man tar del av vilken utbildning lärarna har för att föra sin kunskap i sådana här frågor vidare i skolan och också vilken brist på utrymme det finns i skolan för den information som det är nödvändigt att lämna där. För det andra vill jag peka på en fråga som ofta är aktuell: det förhållandet att vi har skilda huvudmän för behandling av åtskilliga av de frågeställningar som uppkommer — det har sammansättningen av SBN klart visat. Vad beträffar vården har vi två skilda huvudmän — primärkommunerna, som är huvudmän för socialvården, och landstingen, som är huvudmän för sjukvården, och det finns knappast någon mer angelägen uppgift än att ordna samarbetet när det gäller eftervården av narkomaner på ett vettigt sätt. Jag hoppas att man tar itu med frågan. För det tredje vill jag beröra det internationella arbetet i detta sammanhang. Jag tycker — det har jag sagt förut — att vi i Sverige skall se till att WHO får de resurser som behövs för att fullfölja det arbete som påbörjats i Thailand och på annat håll för att stoppa upphovet till narkotikamissbruket, dvs. råvarans framställning. Det finns också anledning att låta det nya centrala rådet fundera vidare på den saken. Jag ställer som sagt en fråga: Finns det några konkreta önskemål från SBN när nu ett nytt organ tar över det uppdrag som SBN har haft hittills?

Herr talman! Kanske jag ännu en gång med ett par ord får återkomma till fru Astrid Kristenssons recension av SBN:s verksamhet och kritik av vår diskreta tillvaro genom åren. Jag sade att vi har levat efter mottot att vara men icke synas och att vi därför inte tagit så många initiativ där vi själva synts utåt såsom initiativtagare. Jag tror att det är en nödvändig och riktig uppläggning. Man får inte glömma vilken funktion detta organ haft. Det markerades väl allra tydligast i starten — såsom tjänsteman i justitiedepartementet var jag även då ordförande. Detta organ bestod då praktiskt taget uteslutande av tjänstemän, cheferna visserligen, från olika verk och ett par representanter för Kommunförbundet och Landstingsförbundet. Det var avsett att vara ett slags beredningsorgan. Eftersom det finns så förfärligt många insatser att samordna på narkotikaområdet behövdes det utöver den vanliga beredningsapparaturen för samordning någonting speciellt här, och därför skapades detta organ. Vi har diskuterat rader av saker som har lett till att andra, med politisk kompetens, tagit initiativ. I regel har det blivit regeringens initiativ som först har diskuterats i detta beredningsorgan. Det är inte så märkvärdigt. Som en samling tjänstemän från början och huvudsakligen även i fortsättningen kunde vi inte gå ut och föreslå att man skulle öka det och det anslaget till det och det beloppet, ingripa med de och de lagstiftningsåtgärderna, organisera om den sociala delen av vården eller den medicinska efter de och de principerna, osv. Det var inte vår funktion. Det var de politiskt ansvariga som skulle ta den typen av initiativ, i allmänhet regeringen, och det har också skett. En betydligt intressantare frågeställning hade varit: Har regeringen gjort någonting för att komma till rätta med narkotikahanteringen och narkotikamissbruket under de tre fyra senaste åren? Det är väl ändå uppenbart att det vartenda år har gjorts och görs en rad satsningar för att bygga ut verksamheten, och det sker även denna vår, om riksdagen accepterar de förslag som regeringen lägger fram. Men det är alltså en helt annan debatt. Frågeställningen hur mycket initiativ det beredningsorgan som SBN utgör har tagit eller inte tagit kan jag inte, herr talman, finna annat än ointressant. Däremot kan man förstå att herr Hamrin intresserar sig för vad som skall komma i stället. Jag har nu sagt att det kommer ett centralt råd med en något annan sammansättning och betydligt vidare uppgifter när det gäller att ta itu med problem med en social bakgrund. Detta råd kommer bl.a. att rymma företrädare för de politiska partierna, och sedan får det därigenom en annan karaktär. Från det hållet blir det naturligtvis mer av initiativ att vänta, med tanke på att rådet får den konstruktionen. Man kan naturligtvis diskutera hur den verksamheten bör läggas upp. Till det ämnet återkommer justitieministern när han har fått förslag från utredningsmannen, expeditionschefen Gullnäs, om rådets organisation. Det blir tillfälle att diskutera det, förmodligen också i anslutning till att riksdagen behandlar regeringens proposition på basis av brottskommissionens förslag. Jag kan bara här till herr Hamrin lämna det lugnande beskedet att avsikten när vi låter SBN avträda och ersättas av ett centralt råd inte är att narkotikafrågorna skall träda i bakgrunden.

Herr talman! Jag vill bara till sist konstatera att statsrådet Lidboms Tisdagen den karakteristik av SBN:s verksamhet och hans egen uppgift som ordförande 10 april 1973 i detta samarbetsorgan karakteriseras av en lika ovanlig som klädsam blygsamhet, vilket jag noterar.

Herr talman! Herr Svensson i Malmö har frågat mig vilken inställning man från civildepartementets och regeringens sida intar till Skånes utvecklingsoch miljöproblem och vilka initiativ man ämnar ta för att bidra till dessa problems lösning. Näringslivs-, bebyggelseoch miljöförhållandena i Skåne skiljer sig i många avseenden från dem som råder i övriga landsdelar. Den höga befolkningstätheten och det relativt stora antalet expanderande tätorter i ett välutvecklat jordbrukslanskap leder till utvecklingsoch miljöproblem av samma karaktär som inom många områden på den europeiska kontinenten. Skånes särart understryks av landskapets ställning som gränsregion, genomkorsad av viktiga trafikleder och med speciella anknytningar till Danmark. Läget intill kontinenten medför också ett särskilt tryck mot landskapets resurser för rekreationsändamål. Bl. a. de förhållanden som jag nu kort har antytt medför speciella planeringsproblem när det gäller att på bästa möjliga sätt styra den långsiktiga samhällsutvecklingen i Skåne. Betydande planeringsinsatser krävs därför både centralt, regionalt och i den kommunala planeringen. Många av problemen är av den arten att de i första hand bör lösas av kommunerna antingen var för sig eller i samverkan mellan grupper av kommuner. Med hänsyn till förhållandena före år 1952 har de nu snart avslutade kommunindelningsreformerna för Skånes del, i högre grad än inom många andra delar av landet, inneburit en övergång från mycket små kommuner till starka kommunala enheter som är lämpligt sammansatta för att hantera en stor del av de aktuella planeringsproblemen. Det är min uppfattning att den kommunala organisation som i huvudsak kommer att vara i full funktion från den 1 januari 1974 kommer att utgöra en bra grund för samhällsplaneringsarbetet i Skåne. I en region som Skåne med hög befolkningstäthet och korta avstånd kommer emellertid alltid administrativa gränser att innebära vissa problem. Dessa måste lösas genom interkommunal samverkan och — med nuvarande länsindelning — genom samverkan över länsgränsen. I Skåne har den regionala planeringen i interkommunal regi under senare år utvecklats och sökt sig nya former. Jag tänker då på arbetet inom Sydvästra Skånes respektive Nordvästra Skånes kommunalförbund. En planeringskommitté för Mellanskåne och en samarbetskommitté för planeringen inom sydöstra Skåne har också bildats. Två av dessa organisationer omfattar kommuner i såväl Malmöhus som Kristianstads län. Sydvästra Skånes kommunalförbund har nyligen publicerat ett förslag till regionplan för allmän debatt inom regionen. I vad gäller förhållandena mellan länen ingår det i länsstyrelsernas instruktionsenliga uppgift att svara för att erforderlig samordning kommer till stånd. Ett mycket omfattande samarbete sker mellan länsstyrelserna i form av fortlöpande informationsutbyte, samordning och gemensam redovisning av utredningsarbete, gemensamma beredningsgrupper för vissa fackområden, arbetsgrupper i samarbete med berörda kommuner angående planeringsfrågor i gränsområden osv. Samarbetet mellan länsstyrelserna i planeringsfrågor är alltså omfattande, och det sker för övrigt i vissa fall inom ramen för ett vidare samråd mellan flera länsstyrelser i södra Sverige. När det gäller Skånelänen har samarbetet förts upp på styrelsenivå genom ett första gemensamt sammanträde mellan länsstyrelserna, som äger rum i dag. Det planeringsarbete som alltså pågår på det lokala och regionala planet får ytterligare stöd och sätts in i sitt större sammanhang genom utvecklingen av den regionalpolitiska planeringen, den fysiska riksplaneringen och den regionala trafikplaneringen. När det gäller den regionala utvecklingen bör man hålla i minnet att under senare år en markant dämpning skett av storstadstillväxten i sydvästra Skåne. De problem som berörs i interpellationen i fråga om regional obalans i Skåne och behovet av en översiktlig planering har uppmärksammats bl.a. i de regionala handlingsprogram — Länsprogram 1970 — som har utarbetats av länsstyrelserna i Kristianstads och Malmöhus län. I dessa länsprogram framhålls att utvecklingen kommer att ställa allt större krav på en regional planering som omfattar hela Skåne. De båda länsstyrelserna har också vid utarbetandet av länsprogrammen gemensamt utformat målsättningen för bebyggelsens fördelning i Skåne. Därvid har beaktats önskvärdheten av att få expansionen jämnare fördelad i landskapet, och det framhålls att samrådet mellan de båda Skånelänen i planeringsfrågor kommer att ytterligare fördjupas. De planeringsambitioner som finns på länsnivå för att komma till rätta med den bristande regionala balansen i Skåne har fått stöd av den plan för utveckling av den regionala strukturen som riksdagen godkände i december 1972 i samband med beslutet om ett regionalpolitiskt handlingsprogram för hela landet. Denna plan sammanfaller för Skånelänens del med de riktlinjer för bebyggelsens utveckling som har uttryckts i länsprogrammen. Det kan vidare erinras om att riksdagen vid upprepade tillfällen, senast i det regionalpolitiska beslutet år 1972, har uttalat att tillväxttakten i storstadsområdena, och därmed i Malmöregionen, bör dämpas. I detta syfte har införts ett obligatoriskt lokaliseringssamråd i storstadsområdena. Ytterligare må erinras om att chefen för inrikesdepartementet har tillkallat särskilda sakkunniga för att utreda frågan om behovet av starkare styrmedel i regionalpolitiken. De sakkunniga skall klargöra om etableringskontroll eller andra restriktiva medel bör införas i storstadsområdena. Den fysiska riksplaneringen fullföljs nu i samarbete mellan länsstyrelser och kommuner. Detta arbete, som i första hand skall leda fram till program för kommunal planering och andra erforderliga åtgärder och vars resultat skall underställas Kungl. Maj:t, ger ett utmärkt tillfälle till en samlad bedömning av landskapets naturvårdsoch rekreationsproblem sedda från markanvändningssynpunkt. De båda länsstyrelserna samarbetar vid programmens utformning, särskilt i vad gäller skydd av områden som skärs av länsgränsen. Länsstyrelserna försöker utgå från samma grundsyn på planeringen samt använda samma kartunderlag och redovisningsmetodik. Den regionala trafikplaneringen, där länsstyrelsernas arbete nu går över från inventeringsskedet till planeringsskedet, innebär tillämpning av ett sådant regionalt synsätt på kommunikationsfrågorna som interpellanten efterlyser. Även detta arbete utförs av länsstyrelserna i nära samverkan. Trafikfrågorna får givetvis — liksom andra speciella planeringsproblem — också sin särskilda bevakning inom den statliga planeringen för respektive samhällssektor. De exempel som jag nu har gett på interkommunalt samarbete, på samarbete över länsgränsen och på möjligheterna att sätta in Skånes utvecklingsoch miljöproblem i deras rikssammanhang skulle kunna konkretiseras och kompletteras i betydande grad. Vad jag har anfört visar emellertid att planeringsproblemen i Skåne uppmärksammas av centrala, regionala och kommunala organ och att de organisatoriska formerna för planeringsarbetet utvecklas snabbt, inte minst i syfte att åstadkomma tillräcklig överblick och samordning. Detta arbete måste fullföljas med kraft, men det har enligt min mening en sådan bredd och en sådan inriktning att några ytterligare speciella åtgärder från centralt håll beträffande planeringen i Skåne inte nu är motiverade. Resultatet av vissa av de planeringsaktiviteter som nu pågår eller inleds i län och kommuner kommer att redovisas till Kungl. Maj:t. I anslutning till utvärderingen av denna redovisning kan finnas anledning att återkomma till frågan om särskilda åtgärder bedöms nödvändiga. Frågan om ändrad ansvarsfördelning mellan stat och kommun i dessa planeringsfrågor eller om ändrad områdesindelning för den regionala samhällsplaneringen bör inte aktualiseras förrän resultat föreligger från länsberedningens arbete.
Herr talman! Jag får tacka för svaret. Bland de problem som är vitala för Skåne och dess utveckling är kanske framför allt, som nämnts här, den stigande totala befolkningen och befolkningstätheten, den i skilda hänseenden bristande balansen mellan provinsens olika delar och den bristande integration som karakteriserar provinsens ekonomiska läge. Den sistnämnda faktorn är inte minst förvånande med tanke på den ringa utsträckning som provinsen har. Det är ganska förbluffande att finna att detta lilla område kan vara uppdelat i så många arbetsmarknader och att det där kan tillämpas så många skilda lönenivåer. En utredning som för några år sedan gjordes vid länsstyrelsen i Kristianstad visade hur stora löneskillnaderna var mellan exempelvis å ena sidan Kristianstadregionen och Malmöregionen och å andra sidan mellan Kristianstadregionen och Österlenregionen. Den senare ligger i förhållande till Kristianstadregionen avsevärt lägre. Allt detta visar att provinsen är uppspaltad i en rad mindre arbetsmarknader, som har förhållandevis litet utbyte med varandra och där man har en för varje liten delregion speciell nivå på lönesättningen. Det är ett uttryck för stark brist på integration arbetsmarknadsmässigt och på annat sätt. Som alla vet finns det också ett mycket starkt tryck på landskapet; de grönytor som finns kvar äts gradvis upp, vilket medför en kraftig försämring av den allmänna miljön och av friluftsmöjligheterna. Vad som emellertid är markant är att dessa olika problem under de senaste åren har skärpts. Vad man också haft anledning observera är att för regionen som helhet viktiga planfrågor många gånger har lösts — det intrycket har man — med en väldig brist på hänsyn till regionens samlade behov.

Jag har själv varit verksam i denna region och många gånger intensivt upplevt otillräckligheten i de befintliga planeringsinstrumenten. Kärnfrågan i min interpellation var också huruvida regeringen överväger särskilda styrningsåtgärder. Statsrådet svarar att så för närvarande inte är fallet, och han ger en rad intressanta illustrationer till sitt synsätt, även om han sedan i slutet antyder att utvecklingen självfallet får avgöra huruvida man bör ingripa med starkare medel. Trots den fyllighet och saklighet som präglar svaret förblir många viktiga frågor obesvarade och en del olika problem förbigångna.

Det medger en större överskådlighet över de rent lokala problemen. Det är ur den synpunkten naturligtvis också en viss fördel att det interkommunala samarbetet utvecklats. Men sedan har den frågan, åtminstone som jag på sin tid upplevde den som verksam förvaltningsman där nere, en helt annan aspekt som inte alls nödvändigtvis är gynnsam utan som tvärtom är ganska problematisk, om man har syftet att åstadkomma en större överskådlighet och sammanhållning av planeringssystemet i Skåne och därmed också en större social och ekonomisk integration. Koncentrationen av den kommunala planeringen till färre och större enheter har nämligen fört upp hela den kommunala diskussionen på en vida mer kvalificerad nivå, på en nivå som börjar närma sig den regionala och där man i mycket stor utsträckning sysslar med, fattar beslut om och driver politiska riktlinjer rörande planeringsfrågor med klart regionala aspekter. Det har så att säga blivit många fler parter som börjat strida om regionala planeringsproblem och som på olika sätt försöker trycka på och få fram olika lösningar i enlighet med sina specifika intressen. Detta har medfört följder som såvitt jag förstår ingalunda är särskilt gynnsamma för den regionala överskådligheten och för de strama grepp som nu såväl som i framtiden och framför allt då kommer att erfordras om man skall kunna lösa de skånska planeringsproblemen. Det råder nämligen inget tvivel om att bildandet av kommunala planeringsområden av den typ som det här är fråga om i rätt markant grad tenderar att gynna den ekonomiskt och befolkningsmässigt starkaste delen av landet, nämligen sydvästra Skåne. Det är inte ägnat att medföra någon utjämning att just den delen och dess företrädare på det administrativa och kommunalpolitiska planer får starkare redskap att driva just sin politik gentemot sin egen länsstyrelse men också gentemot den andra länsstyrelsen i Skåne. Bildandet av kommunala planeringsområden, som ligger på en nivå — om man vill uttrycka det så — strax under länsstyrelsen, har naturligtvis allmänt stärkt de kommunala områdenas och de kommunala administrationernas makt, i viss mån på länsstyrelsens bekostnad. Man kan litet schematiskt uttrycka det så, att det i viss mån medfört en federalisering av planeringen, något som inte alls säkert och enligt min mening bestämt inte på sikt är gynnsam för en integrerad lösning av planeringsproblemen i Skåne.

Det belyser i viss mån den, skall vi säga underliggande, konflikt som ju alltid finns mellan den statliga regionala nivån och kommunen och det ger en illustration av att vi här har intressen som kan bli motstridiga. Om då det ena intresset stärker sin ställning relativt, så att vi får en mera federal struktur på planeringsarbetet, så är det verkligen inte till gagn för en samlad planeringssyn. Om man sedan beaktar det förhållandet att den kommunala planeringsstrukturen väsentligt har stärkts genom den här processen, så skall man samtidigt uppmärksamma att länsstyrelserna å andra sidan inte har fått nämnvärt starkare medel än tidigare till sitt förfogande.

Jag behöver här inte uppehålla mig vid vissa av de saker som statsrådet nämner. Vi vet alla att etableringssamrådet har fått en ytterligt begränsad betydelse och att det sannolikt inte ligger så särskilt mycket i de förebådade starkare styrmedel, som han säger, som här eventuellt kan komma i fråga. I varje fall har etableringssamråden inte givit någon av de länsstyrelser som har sådana till sitt förfogande några nämnvärda möjligheter till påverkan. Det är ju, vilket erkänns i den senaste regionalpolitiska propositionen, i förhållandevis få fall som man verkligen har kunnat inverka på företagens lokalisering. I stort sett har allt blivit som förut. Det är naturligtvis riktigt att samarbetet mellan de båda länsstyrelserna i Skåne är ganska omfattande. Det har framför allt utvecklats kraftigt de senaste åren. Men man skall också hålla i minnet att denna samverkan inte är administrativt formaliserad och att den därmed också har sina begränsningar. Uppstår klara och uppenbara intressekonflikter — och i Skånes struktur ligger en massa möjligheter för att sådana konflikter skall uppstå — då är alltid den starkare starkast. Det går nog bra att ha detta samråd och samarbete så länge det inte uppstår några direkta konfliktsituationer i planeringsfrågor, men så fort så blir fallet — det må gälla en flygplatsfråga eller annat — är det ganska självklart att i de flesta fall den starkare länsstyrelsens uppfattningar vinner gehör. Den starkare länsstyrelsens uppfattningar är ju i dag — jämfört med för några år sedan — i sin tur i högre grad styrda av den starkaste regionen inom Malmöhus län, nämligen det sydvästra kommunalförbundet. Det betyder alltså att ganska specifikt lokala intressen har en tendens att maktpolitiskt göra sig gällande inom ramen för arbetet i Malmöhus län på ett starkare sätt än hittills, och det bidrar naturligtvis inte heller till att förbättra översiktligheten och möjligheterna att åstadkomma en ekonomisk och social integration i provinsen. Det är visserligen sant — jag har själv deltagit i de förberedande diskussionerna vid förarbetena till Länsprogram 70 — att man där i programmatisk form har uppställt vissa önskvärda riktlinjer för bebyggelsens och den ekonomiska verksamhetens fördelning. Den åtminstone till viss del och i vissa steg gemensamma attityden från länsstyrelsernas sida är i och för sig en viktig politisk deklaration, men vi vet ju inte riktigt hur långt denna gemensamma attityd kommer att hålla, när det verkligen kommer till konkreta saker. Även om den skulle hålla ganska långt, så har vi ju fört dessa diskussioner på länsstyrelsen i medvetande om att medel saknas att förverkliga en stramare styrning och verkligen sätta hårt mot hårt, om intressen från olika delar — speciellt från Örestadsregionen — kom upp i syfte att motsätta sig en spridning. Om sådana intressen kom upp skulle möjligheter att verkligen driva igenom en spridning knappast vara för handen. Så svaga är nämligen för närvarande de styrmedel som länsstyrelserna har gentemot dem som de kommunala planeringsområdena har. Man skall heller inte glömma att trots allt vad man säger om förbättrat samarbete och programmatiska deklarationer har den faktiska utvecklingen inte visat några påtagliga tendenser i annan riktning än mot ytterligare koncentration och ytterligare försämrad balans i provinsen som helhet, låt vara att storstadsregionen i dag växer betydligt mindre snabbt än för några år sedan. Relativt sett har emellertid den bristande balansen inte på något sätt tenderat att utjämnas. I det sammanhanget kan också nämnas att även om de anvisningar som lämnats i den fysiska riksplanen är viktiga och progressiva ur en rad synpunkter, så är de dock partiella och ganska allmänt hållna. Det är väldigt svårt att värdera vilken betydelse de verkligen kommer att ha, när de skall tillämpas i det maktpolitiska spel som den komplicerade planeringsstrukturen i Skåne kommit att utgöra. Det är också så att hela denna fråga har haft en tendens att bli sammankopplad — det är självklart — med frågan om ett Skånelän. Statsrådet har där sagt sig vilja avvakta länsberedningens arbete. Det är givet att så skall ske; det är också min uppfattning. Att statsrådet berört problemet och ansett sig böra göra denna deklaration kan kanske i någon mån bero på en missuppfattning av syftet med min fråga. Jag kan ana att statsrådet av mitt kanske något oklara sätt att uttrycka mig i interpellationen fick uppfattningen att jag i ”mera kvalificerade planeringsåtgärder” även inrangerade möjligheten till en separat lösning av länsindelningsfrågan för Skåne. Ur många synpunkter bör hela frågan om ett integrerat Skånelän diskuteras med mycket stor försiktighet. Jag berör frågan därför att den tydligtvis kommer att spela en roll i den regionala valdebatten. Jag var med på en regional TV-diskussion i Malmö i lördags, där den socialdemokratiske representanten — han är från Malmö — ur skilda politiska synpunkter fäste stort avseende vid frågan om ett integrerat Skånelän och tog upp den som en mycket viktig del för den regionala politik som socialdemokratin, åtminstone den del av socialdemokratin som han representerar, vill föra där nere. Det är väl bekant att socialdemokraterna i M-län och socialdemokraterna i L-län har fullständigt skilda uppfattningar. Han är alltså inte alls representativ för den skånska socialdemokratin i dess helhet. Att skjuta fram frågan om en enad länsstyrelse i Skåne så pass kraftigt som ibland sker och som skedde i det här fallet är enlig min mening att fästa överdrivet stor vikt vid rent administrativa åtgärder. Även om väldigt starka administrativa och praktiska skäl i och för sig kan anföras för en samlad planeringsadministration för Skåne — därom måste rimligtvis alla vara överens — är det klart att problematiken ingalunda är så enkel. Framför allt är det mycket farligt att sprida illusionen, oavsett på vilket politiskt plan det sker, att en sådan administrativ integreringsåtgärd i och för sig skulle skapa bättre total integrering och leda till en politisk inriktning på planeringen som kunde skapa större balans. Så är enligt min mening ingalunda fallet. Om man tar en ensidig administrativ lösning kan en sådan i själva verket befordra en ännu sämre integration och en ännu starkare tendens till att just Örestadsregionen gynnas. Det är ju mycket lätt att föreställa sig vad det skulle betyda för en region, som balanserar i ett så ömtåligt arbetsmarknadsläge som den nordöstskånska gör, om den bleve av med hela, större delen eller viktiga delar av sin länsförvaltning. Det är inte svårt att föreställa sig vilka konsekvenser det skulle få för den arbetsmarknaden, som redan har betydande problem. Det skulle väl just för Kristianstadsbygden så smått innebära en katastrof. Vad som framför allt bör påpekas är ju att en sådan enad länsstyrelse — som givetvis skulle komma att ligga någonstans i västra Skåne, i eller strax utanför Malmö — skulle mycket klart öka den maktpolitiska obalansen. Den skulle göra att de speciella Örestadsoch särskilt Malmöintressena finge dominera ännu mer därför att det skulle då inte finnas någon som helst motvikt i form av en verksstyrelse på den andra Skånedelen — som dock var sammansatt av folk från den regionen. De skulle befinna sig i en hopplös minoritet i en samlad länsstyrelse, och det skulle bli de mäktiga lokalpolitikerna i Malmö—Lund-regionen som i hög grad fick dominera en sådan samlad länsstyrelses politiska beslut. De mål som man med hänsyn till situationen rimligtvis bör sätta för den samlade Skånska planeringen i framtiden är för det första en betydligt försiktigare total tillväxt och kanske rent av, om man skall gå riktigt långt, inom en viss tid också ett totalt upphörande av befolkningstillväxten, därför att denna begränsade yta kan inte i det oändliga fortsätta att ta emot ständigt ökande befolkningsskaror. Provinsen tål i många skilda hänseenden — framför allt miljöpolitiskt — inte någon nämndvärt starkare press. Den biologiska degenerationen av miljön är redan så pass långt gången, kanske längre gången än i någon annan region i landet. Vad som för det andra krävs är en jämnare fördelning av resurserna inom provinsen och ett medvetet program för åstadkommande av en social integration just därför att det är så förbluffande och så markant att denna lilla och skenbart väl sammanhållna enhet består av så många arbetsmarknadspolitiskt, lönepolitiskt, socialt och på annat sätt mer eller mindre vattentäta skott. Men för att åstadkomma en sådan jämnare fördelning räcker det inte med de planeringsinstrument som för närvarande är för handen. Och det räcker inte med att bara nöja sig med att få denna tendens i det administrativa planeringssystemet mot allt mer ökad federalisering och bristande sammanhållning, som jag har berört. Det går inte heller, som man på visst håll tror, att lösa problemet genom att slå ihop administrationer till en enhet därför att allt beror då på hur den kamp utfaller, som då flyttas inom denna enade administrations murar och som nu pågår på andra områden utanför och mellan administrationerna.

Om staten på det sättet går in och försöker samla de olika intressena i den existerande planeringsstrukturen kommer det naturligtvis att bli en brottning mellan olika intressen, där den centrala statsmakten kommer att tvingas göra sin vilja gällande. Det blir alltså en politisk förhandlingsfråga där den centrala statsmakten på väsentliga punkter måste vara beredd att driva igenom sin vilja gentemot diverse olika särintressen, inte minst de ganska mäktiga lokalintressen som dominerar västra och sydvästra Skåne. Det har, som jag nämnt i interpellationen, ju förekommit i andra sammanhang att den centrala statsmakten på detta sätt trätt in och i specifika former initierat en samlande lösning av denna typ. Vi skall inte här diskutera sakinnehållet i denna planeringsfråga, men rent administrativt skedde det i samband med lösningen av Skånes och Hallands vattenförsörjning och förberedelserna för detta, något som ju i första hand initierades genom en central statlig utredning. När jag ser ut över den skånska planeringsproblematiken och över alla de svårigheter som rider detta arma landskap kommer jag ständigt att tänka på vad som är den oundgängliga förutsättningen för ett förverkligande av de målsättningar som de båda länsstyrelserna nu samordnat har uttryckt som riktlinjer för sitt agerande. Denna oundgängliga förutsättning är ett plansamarbete som är initierat och styrt uppifrån, möjligen i regionplaneinstitutets form eller i varje fall i en form som medger en stramare styrning och en starkare samlad vilja än vad som kan bli resultatet av de starkt stridiga och skiljaktiga intressen som nu verkar i det illa integrerade Skåne.

Herr talman! Jag har med glädje tagit del av det utförliga och sakliga svaret från statsrådet Lundkvist. Det andas i hög grad, tycker jag, förståelse för de unika problem som hör ihop med utvecklingen nere i Skåne. Jag konstaterar också med en viss glädje att statsrådet inte föreslår i första hand en starkare central styrning av planeringsfrågorna utan i stället satsar på en utbyggnad av samarbetet kommunerna emellan och inte minst länen emellan. Jag har också liksom Jörn Svensson tagit del av statsrådets synpunkter på nuvarande och framtida länsindelning i Skåne. Jag vill här bara säga att eventuella alternativ väl inte kan begränsas enbart till ett enda län. Man kan ju också tänka sig en förändring av länsgränserna mellan länen. Men det är ju länsberedningens sak att undersöka detta. För att återgå till samarbetet länen emellan vill jag hänvisa till att statsrådet Lundkvist på s. 4 i sitt svar säger att de båda länsstyrelserna samarbetar vid programmets utformning särskilt i vad gäller skydd av områden som skärs av länsgränser. Ja, att de har samma kartunderlag och redovisningsmetodik tvivlar jar inte på. Men min allmänna invändning mot statsrådet Lundkvists svar är inte uppläggningen av det och betoningen av samarbetet, utan det är att jag kan konstatera att det är ett idealt förhållande som statsrådet Lundkvist redogör för. I verkligheten fungerar inte samarbetet på detta sätt. Med hänvisning till vad jag här refererat vill jag peka på Söderåsens problem. Det är ju en ås, som skärs högst oregelbundet av länsgränsen i vinklar fram och tillbaka. Jag är medveten om att denna fråga kanske egentligen borde besvaras av jordbruksministern, men faktum är att när man har begärt enträget och under många år att med tanke på bokskogens skyddande vissa delar av Söderåsen skulle läggas under 19 § har det från Kristianstads län inte gjorts några svårigheter. Detsamma gäller de skyddsåtgärder man vidtagit för att skydda bokskogen i detta län. Men i angränsande områden som hänger samman med dem som tillhör Kristianstads län och som alltså ligger under Malmöhus läns domvärjo har det varit stora svårigheter att få det skydd som 19 § ger. Dessutom har länsstyrelsen beviljat dispenser på vad jag skulle vilja kalla mycket lösliga grunder, vilket har inneburit att det även för områden som ligger under 198 har getts tillstånd till kalhuggning. Jag vill här få statsrådet Lundkvists ord på om det är riktigt att sådan kalhuggning får påbörjas om tillståndet är överklagat och utan att klagotiden gått ut. På länsstyrelsen i Malmö var man mycket osäker på denna punkt; det enda jag har kunnat konstatera är att kalhuggning i varje fall har påbörjats. Visserligen är det både intressant och bra att länsstyrelserna har gemensamt sammanträde, men jag vill fråga statsrådet Lundkvist: Måste inte detta samarbete utvidgas ner till de olika sektionerna i länen, de som trots allt står i kontakt med de nära och praktiska problemen? Det är ju där samarbetsfrågorna i realiteten löses och inte på länsstyrelsenivå annat än rent formellt. Statsrådet tog längre fram i svaret upp en ytterligt väsentlig fråga, nämligen frågan om att dämpa storstadstillväxten. Jörn Svensson redogjorde för de problem som finns i samband med den starka koncentrationen till sydvästra Skåne. Statsrådet Lundkvist säger: ”I detta syfte har införts ett obligatoriskt lokaliseringssamråd i storstadsområdena.” Jag är medveten om det här lokaliseringssamrådet, men vad jag däremot inte har kunnat få klarhet i är om det över huvud taget har haft någon praktisk funktion eller om det är ett samråd på papperet. Har det kunnat åstadkomma någonting i riktning mot att begränsa just den starka befolkningstillväxten och koncentrationen nere i sydvästra Skåne? Jag skulle sedan vilja anknyta till vad Jörn Svensson betonade, nämligen det starka tryck som ligger på rekreationsområdena i vårt län. Det är alldeles säkert att detta tryck ytterligare kommer att öka, om bron kommer till. Det innebär att fritidsområdena blir allt färre och att det blir alltmera angeläget att bevara dem — det må vara åsar eller strandängar. En sak är säker: Skåne lär bli det län där man i alldeles speciellt hög grad måste lägga områden under någon form av skydd. Det finns en 208 i naturvårdslagen som handlar om skydd för landskapsbilden, vilket innebär att när man vill göra ett intrång i landskapsbilden skall man begära tillstånd av länsstyrelsen. Vad jag vet har den här paragrafen över huvud taget inte fyllt någon funktion. Man bygger kärnkraftverk, man sätter upp kraftledningsstolpar osv., som på ett markant sätt påverkar landskapsbilden.

I Malmöhus län, som jag bäst känner — jag känner inte till Kristianstads län lika väl — har, inte minst i fråga om naturskyddet, sådana här paragrafer inte använts, och någon kontroll har inte genomförts. Jag vågar säga att det brister i handläggningen när det gäller att ta vara på de få områden vi har kvar. Jag skulle vilja beröra, herr talman, två saker till. Jag skall inte upprepa den debatt med statsrådet Lundkvist som jag deltog i häromdagen och som rörde användningen av den högproduktiva åkermarken. Men sedan dess har jag i alla fall fått klart för mig att det rör sig om bebyggelse fram till år 1985 av 10 000 hektar av den bästa marken. Det är en, som jag bedömer det, mycket hög siffra. Riksdagen beslutade i samband med den fysiska riksplaneringen att, i avvaktan på att generalplan upprättas och fastställs, Kungl. Maj:t kan meddela nybyggnadsförbud. Jag vill bara fråga statsrådet Lundkvist: Har det varit aktuellt i Skåne att med hänsyn till naturresurserna diskutera ett byggnadsförbud inom vissa områden? Till sist ett par synpunkter beträffande sysselsättningen. I Skåne är sysselsättningsproblemen naturligtvis annorlunda än de som upplevs i Norrlandslänen. Men det hindrar inte att vi har en ojämn fördelning när det gäller inte minst den kvinnliga förvärvsverksamheten. Även i det hårt ansträngda västra Skåne har vi problem. Uppe i Höganäsområdet har vi en mycket markant brist på arbetstillfällen för kvinnor. Vi har samma förhållande när det gäller Eslövoch Höörområdena. Det ytterligt väsentligt att man vid den framtida planeringen i Skåne också tar hänsyn till att man bör få en arbetsmarknad som ger möjlighet för såväl kvinnor som män att finna sysselsättning. Det borde vara särskilt lätt, tycker jag, nere i vårt län.

Herr talman! Jag vill också uttrycka min tillfredsställelse med den positiva anda som präglar svaret på interpellationen. Det är emellertid vissa saker som jag tycker ändå bör påpekas. Statsrådet säger på s. 3 att det finns stora planeringsambitioner på länsnivå och att dessa planeringsambitioner har tagit sig uttryck i de länsprogram som är insända. Och det är väl riktigt att länsstyrelsernas planer har uttryckts i dessa program. Men klart är att om en länsstyrelse planerar så gäller det att inte bara ta med de grundtankar som finns i ett sådant länsprogram. De blir ganska värdelösa om man inte också tar med de resurser som krävs för att genomföra dessa planer. Jag är fullt medveten om att många av de resurserna inte ligger inom civilministerns område utan inom andra regeringsmedlemmars områden, men om jag inte har fel så ställdes i interpellationen frågan om vilka åtgärder som från regeringens sida kan vidtas för att lösa de problem som gäller planeringen och utvecklingen i Skåne. Vad jag närmast vill beröra är rent konkreta frågor som gäller Kristianstads län. Vi har ju där det läget att länet inte innefattar något av den verkligt tätbefolkade delen av Skåne, utan vi omger den tätbefolkade delen som en ram. I länet är det många platser där man absolut inte kan säga ja och amen till vad herr Svensson i Malmö rekommenderade, nämligen att vi kanske helt enkelt skulle stävja befolkningsutvecklingen. Det är emellertid åtskilliga delar av det länet som har en glesnande befolkning i dag och som upplever detta som ett stort problem. Den del av länet som alldeles särskilt står i brännpunkten i det fallet är Österlenområdet, alltså sydöstra Skåne. Eftersom jag har läst Länsplan 70 vet jag att länsstyrelserna har sagt, att för att den delen av länet skall gå en ljus framtid till mötes måste vissa kärnfrågor beaktas. Och nu har man i den delen av området haft en stark strukturrationalisering på jordbrukets område. Tidigare har det varit en typisk jordbruksbygd, men den rationaliseringsvåg som nu går fram och som såvitt jag förstår är oemotståndlig har förändrat näringslivets struktur ganska grundligt. Detta har medfört att arbetstillfällena har minskat, samtidigt som det har blivit en försämring av kommunikationerna i området. Järnvägar t.ex. har lagts ned. Och det allvarliga i sammanhanget är att man inte jämsides med nedläggandet av järnvägskommunikationerna har kunnat bygga ut vägnätet. Har man en landsdel som saknar goda vägar, så är det ganska självklart att orten inte heller blir attraktiv när det gäller företagslokalisering. I höstas framställde jag en interpellation till kommunikationsministern innan de nya flerårsplanerna var fastställda. Jag ställde frågan om kommunikationsministern kunde medverka till en annan utformning än den som var tänkt i de preliminära planerna. Det är nämligen så, att vägverket inte bara fördelar planeringsramarna, utan verket har också rätt att ge anvisningar på de projekt som i första hand skall komma till utförande. Nu hade vägverket uppställt en planeringsram på ungefär 135 miljoner kronor, men samtidigt sades det ifrån att ett par projekt som rörde E 6 och E 4 — som går i det nordvästra hörnet av länet — först skulle komma till utförande. Och det skulle ta hela anslaget inom den planeringsramen! Efter den satsningen fanns det inte en enda krona för utbyggnad av riksvägarna inom det område i Österlen som jag nu syftar på, och det var ändå ombyggnader som varit aktuella länge. Men det fanns inte en enda krona kvar av anslaget! Och planeringsperioden sträcker sig t.o.m. 1977! Om man under så många år skall avstå helt från planerade utbyggnader av vägarna, så förstår man ju att det inte heller blir någon företagslokalisering till området. Jag har tidigare också pekat på skolutbildningen, där det likaledes är fattigt beställt i området. Det finns i dag ingen gymnasial utbildning. Jag har emellertid till min glädje konstaterat att det nu är aktuellt med viss försöksverksamhet där nere, och det hälsar jag med största tacksamhet. Utvecklingen i området har varit så bekymmersam, att länsstyrelsen i länsprogrammet har föreslagit tillskapandet av ett stödområde, men inte heller i det fallet har länsstyrelsens önskemål blivit tillgodosedda. Det är ju en sak att planera, en annan sak är om det ges resurser för att fullfölja planerna. Vi vet alla att många planer går över länsgränserna i Skåne. Både sjukvården och jordbruksutbildningen har planer som går över gränserna, och där har vi också nått vissa resultat. Men när vi då inom länet har kommit fram till ett resultat stöter man på frågan: I vad mån tillgodoser de centrala ämbetsverken våra ambitioner? Och där har vi då inte i alla fall mötts av förståelse. Detta har varit orsaken till att jag har ställt mig litet tveksam till vad civilministern skriver på s. 4 i svaret.

Är det bara en planläggning kanske det han anför kan vara sant. Men om det gäller att verkligen konkret få fram utvecklingsbara områden i trakter som nu är utsatta för utglesning när det gäller folkmängden och på grund av svårigheter inom näringslivet, förhåller det sig på ett annat sätt.

Herr talman!

Näringslivet skulle vinna på om man i stället kan göra olika områden så attraktiva att företagare vill lokalisera sig dit. Jag tror att de förutsättningarna finns i Skåne just på grund av att avstånden är små, att det är en vän natur och att det är attraktivt att bo där — inte minst i sydöstra Skåne. Om man därför bara skapar bättre kommunikationer dit, utbildning för ungdomarna osv. tror jag inte att man skall behöva tvinga företag dit, utan då skulle säkerligen områdets attraktion vara så stor, att företagen vore villiga att etablera sig där utan särskilda åtgärder.

Herr talman! Den här frågan rör Skåne och utvecklingen där. Jag vet inte så mycket om Skåne i detalj, men jag har följt utvecklingen där på planeringsområdet — det gör alla som är intresserade av planfrågor. Man har nämligen där tagit ett principiellt intressant grepp på de här frågorna. Nu kan det diskuteras vad som är planering: Är det fråga om fysisk planering eller är det regionalpolitik, som herr Svensson i Malmö kanske var mest intresserad av? Jag kommer mest att hålla mig till den fysiska delen av planeringen. Det som då intresserar mig och gör att jag går upp i debatten är de synpunkter som herr Svensson lade fram på samspelet mellan stat och kommun. Han sade bl.a. att kommunernas kapacitet har stärkts på plansidan — han måste då i huvudsak ha tänkt på den fysiska planeringen — under det att länsstyrelsernas kapacitet, även om den inte minskat, inte ökat i samma utsträckning. Det tycker jag är ganska naturligt, eftersom vi har ett kommunalt planmonopol på den fysiska sidan. Det är inte meningen att länsstyrelserna skall planera, utan länsstyrelserna har i huvudsak serviceuppgifter när det gäller den fysiska planeringen. Däremot har inte länsstyrelsernas inverkan minskat på andra delar av samhällsplaneringen — bostadskvoterna, väganslag osv. — utan där har inflytandet befästs i stället. Länsstyrelserna har fått överta en del av dessa uppgifter från tidigare länsorgan av typ lantbruksnämnder osv. Herr Svensson säger att en lösning för Skånes del inte skulle vara en sammanslagning av länen; han är rädd för att det då blir obalans. Det finns naturligtvis vissa risker för det, beroende kanske framför allt på att länsstyrelserna har demokratiserats och att det gamla stora länet därför får en överrepresentation. Den centrala statsmakten skulle då just beträffande Skåne föras in i bilden och få starkare styrningsmedel av olika slag för att man skulle undvika vad som har kallats för federativ uppsplittring.

Men — och det skulle jag vilja påpeka för herr Svensson som kommer från länsstyrelsesidan; jag kan själv säga att jag är både från länsstyrelsesidan och från den kommunala sidan — gör man fysiska planer, även planer av den här typen som har med verkställighet att göra, skall man också ha ansvaret för att genomföra dem. Det är en kungslinje i all planering. Jag vet att finansministern vid ett tillfälle underströk att om staten skall planera, så måste staten också ta det ekonomiska ansvaret för genomförandet. Jag vill alltså påpeka att dessa kommunalförbund också har avsett att ta ansvaret för genomförandet. De har ännu inte gjort det, men de säger att de nästa etapp kommer att ta upp frågan om genomförandet, och det gäller alltså sådant som nu ligger på kommunerna. Jag föreställer mig att man kan tänka sig att uppträda som mottagare av statsbidrag och annat som statsmakten kan lämna länet. Det är man beredd att ta upp. Det finns naturligtvis en viss risk för att ett sådant kommunalförbund fungerar så bra att det får en övervikt jämfört med de andra delarna av länen. Men att fördenskull ta till den centrala statsmakten tror jag inte är lämpligt. Det intresse med vilket man har följt utvecklingen i kommunalförbunden i Skåne beror dels på att man i viss utsträckning tar hand om genomförandefrågor, dels på att kommunalmännen här verkligen varit med och utfört planeringsarbete; man har här diskuterat på ett helt annat sätt än man gjort i de formella regionplaneförbund som har funnits enligt byggnadslagen.

Herr talman! Det var ett i och för sig mycket intressant resonemang som herr Svensson i Malmö tog upp, när han försökte analysera den situation man befinner sig i bl.a. när det gäller den rollfördelning man måste ha för att kunna få till stånd den jämnare fördelning av utvecklingen inom länet som vi väl alla är ense om att man bör eftersträva.

Då hade vi också att göra med en kommunstruktur som var ännu mera splittrad. Vi hade dels ett antal stora starka kommuner, dels ett antal mycket små kommuner, och ovanpå detta de olika kommunernas egna ambitioner att var för sig växa och utnyttja förutsättningarna och ta till sig resurser. Då var vi, som jag ser det, verkligen på väg att hamna i ett sådant extremt läge som Jörn Svensson här har skildrat och som vi även med nuvarande ordning löper risk att hamna i. För att motverka den risken har vi bl.a. fått kommunindelningsreformen. Den ger oss, anser jag, ökade möjligheter att på primärkommunal nivå hantera de kommunala angelägenheterna på ett sådant sätt att vi får mera likvärdiga förutsättningar kommunerna emellan.

Men då har vi regionalpolitiken och dess målsättningar. Den utveckling vi önskar blir beroende av den respekt vi kan skapa för den länsplanering vi bedriver, för den regionalpolitik som länsplaneringen syftar till. Riktlinjerna, har vi i det regionalpolitiska handlingsprogrammet och för den fysiska planeringen i de riktlinjer vi samtidigt antog för den fysiska riksplaneringen. Därigenom är, som jag vill uttrycka saken, staten inne i bilden vid avvägningen i stort när det gäller hur vi skall utnyttja olika resurser för att få den jämnare utveckling inom exempelvis Skånelänet som jag föreställer mig att vi alla är beredda att eftersträva. Regeringen har sett det som en betydande fördel i den mån en aktiv regionalpolitik kan bedrivas och utvecklas i nära samspel mellan stat och kommun. Vad gäller den fysiska planeringen har vi lagt fast att det fortfarande är kommunerna som skall ha huvudansvaret för den fysiska planeringen men att den lokala fysiska planeringen skall anpassas till de riktlinjer när det gäller utnyttjandet av fysiska resurser som vi bedömer vara av riksintresse och som vi lade fast i riksdagsbeslutet i höstas.

Då kan man naturligtvis fråga sig: Kommer vi med de styrmedel vi har i dag att kunna uppnå våra målsättningar? Jag har redan i mitt svar redovisat att när det gäller exempelvis företagsetablering i storstadsom rådena har vi nu infört lokaliseringssamråd, men den utredning som är tillsatt prövar också huruvida man behöver starkare styrmedel. Jag skulle för min del vilja uttrycka saken på det sättet, att är vi överens om målsättningen för utvecklingen och finner att vi inte når målet med de medel som vi för närvarande använder oss av, då är det i och för sig naturligt att det är medlen vi får ompröva och inte målsättningen för utvecklingen. Fru Sundberg började med att uttrycka sin glädje över att jag hade betonat vikten av att man i möjligaste mån kunde lösa samhällsplaneringens problem i ett samspel och ett samarbete mellan de olika nivåerna lokalt, regionalt och centralt. När hon sedan skildrade vissa problem som hon upplevde i Skåne, betecknade hon trots allt min uppläggning av sättet att komma till rätta med de problemen som något av ett idealt förhållande; hon kunde för sin del ge vissa exempel på att detta ideala förhållande inte leder till det av henne önskade resultatet. Fru Sundberg skulle väl därför närmast, om jag fattade henne rätt på den punkten, vilja ansluta sig till Jörn Svenssons krav på hårdare central styrning. Nu tror jag att vi skall vara försiktiga med att så här tidigt döma ut resultatet av de former för planering som vi nu — det får vi väl vara överens om — tämligen nyligen har börjat arbeta med. Vi måste se vad resultatet blir av länsplaneringen, av den omgång mellan länsstyrelser och kommuner som vi skall ha när det gäller den fysiska riksplaneringen och på vilket sätt vi kan nå den totala effekt som vi är ute efter. Jag är väl för min del benägen att säga: Låt oss pröva de här framgångslinjerna!